Fru talman! Det jag saknade i Lars Tobissons inlägg var ett demokratiskt perspektiv. Det sades inte ett ord om det demokratiska underskottet eller det folkliga missnöje som finns med beslutsprocesserna inom EU, utan i stället var det ett hyllande av kommissionen, som inte är utsedd i demokratiska val och som är en tjänstemannaregering med vidsträckta befogenheter och viss lagstiftningsmakt. På slutet visade sig t.o.m. något slags förkärlek för en senat med äldre statsmän och EU-politiker. Men var finns det demokratiska perspektivet, Lars Tobisson? Det var inte ett ord om öppenhet, inte ett ord om offentlighet och inte ett ord om folklig kontroll.
Fru talman! För mig är det så självklart att EU är en demokratisk organisation att jag inte tyckte att jag särskilt behövde ta upp detta. Det är fel att beteckna kommissionen som en regering. Det är snarare ett kanslihus utan beslutsfattare. Vad man gör där är att man bereder beslut. Dessa beslut fattas sedan av ministerrådet och Europaparlamentet, i allmänhet i förening. Sedan går de tillbaka till kommissionen för verkställande. Europaparlamentet är ett demokratiskt organ, valt i folkliga val. Man kan beklaga att valdeltagandet inte är bättre, men det är någonting som vi gemensamt får arbeta för att förstärka. Ministerrådet består av valda företrädare för de olika länderna i form av deras regeringsrepresentanter. Jag har svårt att se att detta är några brister. Tendensen att man förklarar att det är byråkraterna som bestämmer tror jag helt enkelt inte på.
Fru talman! Jag känner Lars Tobisson som en kunnig företrädare för Moderaterna. Han vet bättre än det han sade nu. Det är så att kommissionen har beslutsbefogenheter. Man har t.o.m. viss lagstiftningsmakt, och kontroll av den kommissionen är inte möjlig att utöva i demokratiska former. Att bara vifta bort den stora kritik som finns mot den bristande demokratiska ordningen inom EU är knappast att ta en folklig oro på allvar.
Fru talman! Lars Ohly vet lika väl som jag att det förekommer en stark uppmärksamhet kring kommissionens verksamhet och kontroll av dess åtgärder. Det var bl.a. detta som ledde till att kommissionen fick avgå för något år sedan och ersättas med en helt ny besättning. Så nog finns denna kontroll. Men jag bestrider fortfarande att det där finns någon beslutsrätt. Man har en stark påverkan på beslut. Det har alla centralt placerade tjänstemän, men besluten fattas på andra håll än i kommissionen.

Fru talman! Utrikesministern har en viktig uppgift framför sig. Under det här halvåret, när Sverige är ordförande i den europeiska unionen, har utrikesministern en roll som sannolikt ingen svensk utrikesminister har varit i närheten av. Därför är det rimligt att fråga sig hur svensk utrikespolitik kommer att påverka eller prägla EU:s utrikespolitik. Eller hur kommer EU:s utrikespolitik att påverka och prägla Sveriges? Min förhoppning är naturligtvis att Sverige i många delar kan vara pådrivande för en annan politik än den som vi har sett från den europeiska unionens sida de senaste åren, men mina farhågor är att det blir precis tvärtom. Ett exempel på att mina farhågor kanske kommer att visa sig stämma är det brott på den traditionella svenska synen på Israel och Palestina och konflikten i Mellanöstern som det innebar när Sverige i Förenta Nationerna lade ned sin röst i stället för att aktivt agera och rösta för en resolution som fördömde det israeliska övervåldet. Sverige har under den senaste konflikten i Mellanöstern inte talat särskilt tydligt utifrån FN resolutioner, folkrätt och internationell rätt. I stället har vi anpassat oss till de stora elefanterna och tonat ned kritiken mot ockupationsmakten Israel. Israel har ju sagt nej till rätten för fördrivna palestinska flyktingar att återvända, nej till en palestinsk stat, nej till frigivning av samvetsfångar, nej till ett slut på konfiskeringen av jord och nej till ett slut på bosättningarna på palestinskt område, och man fortsätter att ockupera Gaza och Västbanken. Det är inte två likvärdigt ansvariga parter i konflikten i Mellanöstern. Det finns en ockupationsmakt och ett folk som slåss för sin rätt att få leva i fred. Strax före jul nåddes vi av avskyvärda nyheter från Turkiet. Politiska fångar sköts ihjäl i en s.k. upprensningsaktion mot hungerstrejkande politiska fångar. Minst 17 människor dödades. De turkiska säkerhetsstyrkorna gick in med tårgas, pansarfordon och helikoptrar och intog ett tjugotal fängelser i Turkiet. Den turkiska staten har en lång och dålig tradition av omänsklig behandling av politiska fångar, liksom av många av sina medborgare i övrigt. Där förekommer mord med okända förövare. Där förekommer mördande under tortyr eller utan rättegång. Där förekommer attacker mot civila. Där förekommer förbud mot föreningar och partier. Där ställs yttrandefriheten inför domstol. Den assyrisk syrianer 1915. Så mycket är yttrandefriheten och tankefriheten värd i det Turkiet som vi ser i dag. Där sitter det fascistiska partiet MHP med i koalitionsregeringen, och detta land ska nu utrikesministern se till att Sverige samarbetar med och att EU samarbetar med för att, som det brukar heta i EU-sammanhang, värna de europeiska värdena. Det är därför som man säger sig vilja bygga upp en militär styrka i den europeiska unionen. Det är därför som man ska samarbeta med Nato, inklusive Natolandet Turkiet. Och man ska anstränga sig, och det är utrikesministerns ansvar att göra det, för att bygga upp gemensamma strukturer enligt toppmötets beslut i Nice. Då frågar man sig: Vilka värden har Sverige och den europeiska unionen gemensamt med Turkiet? Vilka gemensamma värden ska det militära samarbetet syfta till att försvara? Finns det någon möjlighet för Sverige att påverka så att Turkiet ställs utanför det militära samarbete som nu håller på att byggas upp? Just i dagarna nås vi av fruktansvärda bilder från Centralamerika. El Salvador drabbas återigen. Det är ett folk som under en lång tid har utsatts för inbördeskrig och förtryck och som nu lider av följderna av en jordbävning som framför allt har drabbat de fattiga. Det är hundratals döda, tusentals skadade och tiotusentals hemlösa. Byar förstörs, och hus begravs. I december stod vi här i riksdagen och diskuterade budgeten. För min del handlade det framför allt om biståndsbudgeten. Då föreslog Vänsterpartiet en fond för katastrofbistånd som skulle kunna ge möjligheter till snabba insatser utöver det ordinarie biståndet. Det skulle kunna gå just till katastrofdrabbade människor och områden. I den debatten röstade alla partier i denna riksdag utom Vänstern och Miljöpartiet mot ett sådant förslag. Då frågar man sig: Vad är alternativet när det inträffar katastrofer som drabbar de fattigaste? Är det att ta av den ordinarie biståndsbudgeten, så att andra projekt i fattiga länder dras in? Eller är det att dra besluten i långbänk, så att man inte snabbt kan nå ut med insatser till människor som har drabbats av en jordbävning eller en annan naturkatastrof, i stället för att bygga upp en katastroffond som skulle kunna användas för snabba beslut utanför den ordinarie biståndsbudgeten? Då frågar man sig: Vad är alternativet? Hur ska vi bäst kunna stödja dem som behöver vår hjälp mest? Fru talman! Jag är just hemkommen från en resa till Eritrea. Vi mötte på den resan stora problem. Det var stor fattigdom, 300 000 internflyktingar i landet och 100 000 flyktingar i Sudan. Vi var i ett flyktingläger, Mahabar, där vi mötte fattigdom och sjukdomar, bitterhet och hat men också hopp, livsglädje, lekande barn, studerande ungdomar och gamla som var med i ett projekt för att lära sig att läsa. Även i konflikten på Afrikas horn finns en angripare - Etiopien - och en huvudansvarig för att fred inte har uppnåtts. Även i den konflikten finns det möjligheter att klart ta ställning och för Sverige att kräva att Etiopien måste följa fredsavtalet, att Etiopien måste lämna ockuperat territorium så att flyktingar kan återvända och börja bygga sig en framtid i fred. Ja, fru talman, det finns stora utrikespolitiska uppgifter för Sverige och för utrikesministern framöver, men också för oss alla, att arbeta med. Utöver dem som jag har nämnt måste vi skarpt protestera mot förtrycket i Iran, Marockos ockupation av Västsahara, delningen av Cypern m.m.
Fru talman! Jag blir lite nyfiken på vilken roll Lars Ohly intar i dagens debatt. Han säger att utrikesministern är viktig under det här året. Jag har själv deltagit i några av de överläggningar som har hållits omkring det svenska ordförandeskapets program, och där har Lars Ohlys partiledare klart deklarerat att Vänsterpartiet står bakom detta program. Samtidigt ägnar han i sitt anförande betydande kraft åt att gå emot den gemensamma utrikes och säkerhetspolitik som ligger i detta program. Vänsterpartiet står bakom uppbyggandet av den gemensamma krishanteringsstyrkan? Är det så att ni står bakom den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken? Vad är det som gäller, Lars Ohly?
Fru talman! Det borde inte vara någon överraskning för någon, varken för Mats Odell eller för någon annan, att Vänsterpartiet har varit motståndare till uppbyggandet av en gemensam militär styrka inom EU. Vi fortsätter att vara motståndare till detta. Vi anser att det är ett svek mot den svenska alliansfriheten. Vi anser att det är fel väg att gå för att bygga fred och säkerhet i Europa. Mitt inlägg gick dock inte på någon punkt på tvärs med det svenska ordförandeskapets program. Däremot menar jag att det finns en risk, när Sverige nu får denna betydelsefulla roll, att vi inte påverkar och därmed präglar EU:s utrikespolitik utan att vi i stället anpassar oss och präglas av en utrikespolitik som traditionellt haft helt andra utgångspunkter och andra värderingar som grund än vad Sverige har haft.
Fru talman! Det här var verkligen inget svar på min fråga. Är det så, Lars Ohly, att Vänstern står bakom hela det svenska ordförandeskapets program? Här ingår ju en ambition på det här området. Som jag ser det är det väldigt svårt att vara både för och emot samtidigt. Men Lars Ohly har chansen att reda ut vad som gäller nu.
Fru talman! Nej, någon sådan frisedel ger vi inte och har aldrig gett. När det gäller EU:s uppbyggnad hör vi till de mest kritiska partierna och organisationerna. Vi fortsätter att hävda vår rätt att framhäva den kritik som finns, inte bara inom vårt parti eller bland våra väljare utan bland mängder av människor i Sverige - mot EU:s utveckling, mot bristande demokrati, mot en utrikespolitik som har klara stormaktsambitioner som grund, mot en utveckling där EU blir en federal förbundsstat.
Fru talman! Lars Ohly tog upp flera områden. Ett som förvånade mig var något vi hade uppe i biståndsdebatten, nämligen det här med en katastroffond. Det låter som om Lars Ohly tycker att det finns för lite pengar när det gäller svensk insats på katastrofområdet. Då är det märkligt att Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet har bidragit till att dra ned de här pengarna i budgetsammanhang och lagt sig på en mycket låg nivå. Problemet är egentligen inte att vi inte bygger upp en fond. Problemet är att Vänsterpartiet har allierat sig med Socialdemokraterna och inte gett pengar i budgetsammanhang. Varför röstade Vänsterpartiet och Lars Ohly emot vårt budgetförslag som just gav mer pengar till katastrofhjälp, till UNHCR, till UNWRA och till Sida?
Fru talman! K-G Biörsmark vet mycket väl att vi i riksdagen röstar för en budget i dess helhet. När Vänsterpartiet skulle ta ställning till budgeten skulle vi alltså också, om vi nu hade följt K-G Biörsmarks råd, haft att ta ställning till förslag som försämrar för arbetslösa och sjuka och som innebär stora skattesänkningar för de rika. Däremot är det helt klart att Folkpartiet och Vänsterpartiet har en gemensam ambition att fortsätta arbetet för att öka det svenska biståndet. Jag vågar påstå att K-G Biörsmark inte riktigt far med sanning när han säger att Vänsterpartiet bidragit till att minska det svenska biståndet. Inte vid något enda enskilt tillfälle har Vänsterpartiet i denna riksdag bidragit till att det svenska biståndet har minskat.
Fru talman! Det är en ganska märklig argumentation Lars Ohly håller sig med nu. Det märks också att det inte riktigt bär. Det är en annan ton helt plötsligt. Det finns andra typer av förklaringar när det gäller att Vänsterpartiet inte lever upp till vad man säger i det man gör. Det är bara att gå tillbaka och titta på vad Vänsterpartiet gjorde för bara några år sedan när det gäller biståndsbudgeten. Man låg då på en helt annan nivå, och vi hade ett bra utbyte med Vänsterpartiet från Folkpartiets sida. Nu har man drastiskt skurit ned i sina egna förslag och lagt sig på en betydligt lägre nivå. Men poängen var att Lars Ohly ondgjorde sig över att det inte fanns pengar i detta. Lars Ohly var med när Sida tvingades dra ned kraftigt på just det här området på grund av att regeringen, Lars Ohlys parti och Miljöpartiet såg till att 40 % togs från biståndet i stället för från andra områden i budgeten då det gällde utgiftstaket. Där hade ni haft chansen att leva upp till det ni säger i ord.
Fru talman! Det är smickrande att K-G Biörsmark tycks tro att Vänsterpartiet redan har någon form av egen majoritet i riksdagen och därmed någon egen beslutanderätt, både i budgetfrågor och tydligen i alla andra politiska frågor också. Jag kan upplysa K-G Biörsmark om att så inte är fallet. Visserligen växer vi, till skillnad från Folkpartiet, och har förhoppning om att växa ytterligare i kommande val. Förhoppningsvis kommer också inflytandet då att öka. Men i det samarbete som finns i dag har vi att ta hänsyn till en mängd olika politiska frågor som vi har att hantera mellan tre olika partier. Vi har, till skillnad från partierna på den borgerliga kanten, en gemensam ambition om att återställa enprocentsmålet för det svenska biståndet. Men K-G Biörsmark ska samarbeta med moderater som vill sänka det svenska biståndet ytterligare.

Fru talman! Så har då det svenska ordförandeskapet i den växande europeiska unionen inletts. Låt oss nu hjälpas åt så att det blir så framgångsrikt som möjligt.

De frågor som vi inte rår på blir fler och fler, och därför måste vi bygga upp en demokratisk, effektiv och väl fungerande europeisk nivå. För att den här beslutsnivån ska kunna fungera till medborgarnas belåtenhet även när länderna från Central och Östeuropa har kommit med krävs det stora förbättringar av dagens union. Därvidlag var Nicetoppmötet, enligt mig och oss kristdemokrater, en lång räcka av besvikelser och halvmesyrer. Jag tror att det som framför allt saknades var en genuin tro på själva Europatanken, som tidigare alltid har legat till grund för byggandet av Europa. Jag tycker också att det är svårt, fru talman, att frigöra sig från tanken och känslan att det var småskurna nationella intressen som tog överhanden i Nice. Efter att just ha deltagit i EPP-kongressen i Berlin - Europaparlamentets största parti - med kraftfullt förstärkt gemensam värdegrund, inte minst i Europapolitiken, undrar man hur det skulle ha blivit med en kristdemokratisk och inte en socialdemokratisk dominans i Nice. Det är naturligtvis positivt att Nicefördraget ökar unionens handlingskraft på några områden, t.ex. i fråga om flyktingpolitik. Samtidigt kvarstår det förlamande nationella vetot i en oacceptabel omfattning. Ett exempel är frågan om minimiavgifter på gränsöverskridande miljöutsläpp. Där tillhör vår regering och EU:s nuvarande ordförande själva problemet. Ett annat exempel är handelspolitiken. På det här viset riskerar EU en total handlingsförlamning just på de områden där samarbete är som allra mest nödvändigt. Det är naturligtvis inget fel att slå vakt om nationella intressen. Problemet är bara att så få av Europas nuvarande ledare verkar ha förstått att allas vårt intresse, precis som Lars Tobisson var inne på, bäst tjänas av gemenskapstanken, dvs. det institutionaliserade samarbetet, där kommissionen och Europaparlamentet har ett stort inflytande. I stället har man valt att klamra sig fast vid ett samarbete som är slutet, odemokratiskt och trögrörligt. Den svenska regeringen och vår egen statsminister är sannerligen inget undantag. Tvärtom. Det verkar som om alla beslutsnivåer både under och över den svenska statsmakten ska snöpas och beskäras. Det gäller såväl det kommunala självstyret som en demokratisk och beslutsför Europanivå. De ska maka på sig. I stället är det den svenska centralmakten, statsmakten, som ska stärkas. Fru talman! Jag tror att detta varken är bra för Sverige eller för Europa. Vår statsminister Göran Persson, EU:s ordförande, säger sig vilja verka för en ökad öppenhet och demokrati i Europasamarbetet. Det tragiska är dock att det mellanstatliga samarbete som han vurmar för är en garanti för precis motsatsen. Vi tycker att det är oacceptabelt att beslutsformerna i EU efter Nicemötet faktiskt är krångligare och mer svårförståeliga än någonsin tidigare. Vi kristdemokrater kräver att EU en gång för alla får en klar och koncis författning. En regelrätt europeisk konstitution med enkla och tydliga regler för både vad EU kan besluta om och vad EU inte kan besluta om samt hur besluten ska fattas. Kvalificerad majoritet bör vara regel i ministerrådet och vetorätten bli undantag. Vad skulle resultatet bli för t.ex. svenska medborgare om varje ledamot av denna kammare försågs med vetorätt? En allmän vetorätt på alla nivåer kan väl knappast vara någon sorts demokratisk vision. Varför ska då arbetet med gränsöverskridande frågor, som kampen mot miljöförstöring och knarksmuggling, behöva drabbas av denna vetorättens förlamning? Vi har i dag hört statsministern upprepa att skatter bör beslutas med enhällighet inom EU. Det är naturligtvis en frestande tanke att vi skulle ha samma princip här i kammaren. Alla skulle ha veto mot de skatteförslag som regeringen lägger fram. Men det skulle knappast leda till någon effektivitet. Det skulle vara väldigt intressant om utrikesministern kunde förklara principen bakom varför just skatter kräver enhällighet, medan regeringen i andra viktiga frågor som vi inte klarar av är inne på att det är bra med majoritetsbeslut. Jag har frågat statsministern vid flera tillfällen och jag tycker inte att han på ett rimligt och tydligt sätt har kunnat förklara vari den principiella skillnaden ligger. Om utrikesministern har tid ska jag lyssna med vidöppna öron. Vi står nu, fru talman, med ett enat Europa inom räckhåll. Om utvidgningen ska bli en framgång är det nödvändigt att Europasamarbetet har styrfart framåt även på längre sikt. Om den i stället lider av beslutskramp och ineffektivitet, riskerar unionen att spricka sönder av den ansträngning som utvidgningen kommer att innebära. Låt oss därför nu på allvar börja diskutera hur en ny konstitutionell form för EU kan se ut, byggd på demokratiskt inflytande och enkla, effektiva beslutsformer. Den konstitutionella debatten tror vi måste börja nu, under Sveriges ordförandetid. Fru talman! Världen behöver ett fritt, enat och handlingskraftigt Europa. Det vore ett svek inte bara mot framtidens européer, utan mot hela vår omvärld att låta det europeiska samarbetet stagnera till en diskussionsklubb. Hittills har Europa misslyckats med att ta sitt fulla ansvar på global nivå. Vår röst hörs inte tillräckligt ofta. Ändå är det just Europa bland världens stora politiska församlingar som skulle kunna ha de bästa förutsättningarna att driva en sammanhållen politik för en bättre utveckling, en världsordning som förenar frihandel, hållbar utveckling och global solidaritet. Det är det som behövs för att motivera EU:s existens.
Fru talman! Mats Odell pratade om en förstärkt gemensam värdegrund i det parti som kristdemokraterna deltar i på Europanivå. Då frågar man sig: Hur stämmer den gemensamma värdegrunden överens med ett förstärkt militärt samarbete med Turkiet? Där sitter ett fascistiskt parti i regering och man har ett systematiskt och långtgående förtryck av mänskliga rättigheter och demokrati. Min andra fråga handlar om den demokratiska aspekten på den europeiska unionen, som även Mats Odell lyckades undvika fullständigt. Om man i Sverige vill ha Moderaternas skattepolitik röstar man på Moderaterna eller Kristdemokraterna. Vill man ha en politik som värnar offentlig sektor och går mot nedskärningar röstar man på Vänstern. Vem ska man rösta på, Mats Odell, om EU ändå beslutar om vilka skatter vi ska ha?
Fru talman! Lars Ohly hade inte tillfälle att vara med på EPP:s kongress i Berlin förra veckan. Hade han varit det hade han vetat att EPP nog är det av de politiska partierna i Europaparlamentet som är mest skeptiskt till att ta med Turkiet i gemenskapen. Samarbetet inom Nato, där Turkiet är medlem, är något som varken EPP eller något annat parti i Europaparlamentet kan förändra. Det är en sak för de länder som är medlemmar i Nato. På tal om EU och skatter, fru talman, tror vi att det är viktigt att EU kan fatta beslut om minimiavgifter på gränsöverskridande miljöutsläpp. Då tror jag att det behövs ett majoritetsbeslut. Tycker Lars Ohly att den typen av beslut i den här kammaren också skulle tjäna på någon sorts enhällighetsprincip är jag gärna intresserad av att höra de argumenten.
Fru talman! Jag konstaterar att Mats Odell inte anser att det är rimligt att ett politiskt parti vare sig i Sverige eller på Europanivå har en uppfattning i frågan om det är bra att EU ska samarbeta med Turkiet för att bygga upp en gemensam militär styrka, trots att Turkiet systematiskt kränker de mänskliga rättigheterna och demokratin. Dessutom kan man konstatera att Mats Odell gör sig något dummare än jag vet att han är, vilket inte klär honom, eftersom det onekligen är så att vi i Sverige kan välja mellan olika politiska partier med olika inriktning. Vi får en politik som majoriteten har ställt sig bakom. Men vem ska vi rösta på, Mats Odell, om EU ändå beslutar i alla viktigare frågor?
Fru talman! För att börja med det sista är det väl så att Vänsterpartiet också ställer upp till val för EU parlamentet. Vänsterpartiet har i dag också ett indirekt samarbete som innebär att ni har något att säga till om i EU:s ministerråd. Om man har majoritetsbeslut där är det klart att Vänsterpartiet också kommer att få ett inflytande där, så om man tycker att Vänsterpartiets politik på Europanivå är den rätta ska man rösta på Vänsterpartiet. Tycker man att Kristdemokraternas politik är den rätta ska man rösta på oss. Så enkelt är det, Lars Ohly. Vi tror att det är viktigt att beslutsreglerna och kompetensreglerna är tydliga. EU ska absolut inte ta över svensk skattepolitik. När det däremot gäller gränsöverskridande frågor tror vi att ekonomiska styrmedel är en mycket viktig princip, t.ex. i kampen mot miljöförstöringen.
Fru talman! Det Mats Odell sade om att det går för långsamt och att regeringen borde snabba på processen för att få en konstitution inom EU som innebär att vetorätten plockas bort, fler beslut med kvalificerad majoritet och allmänt mer beslutsbefogenheter inom EU var intressant. Det skulle också vara intressant att få höra Mats Odells syn på den svenska demokratin och den folkomröstning vi hade för något år sedan, nämligen att rösta om ett specifikt konstitutionellt förslag - Maastrichtfördraget. Mats Odells förslag innebär en stor förändring. Innebär det att Mats Odell anser att regeringen har mandat att göra dessa förändringar utan att fråga folket?
Fru talman! Jag måste erkänna att jag inte blev hundraprocentigt kristallklar över vad Marianne Samuelssons senaste fråga innebar. När det gäller Maastrichtfördraget anser vi inte att när vi gick med i EU att vi därmed tog ställning till huruvida vi ska gå med i EMU:s tredje fas - om det är det Marianne Samuelsson syftar på. Vi anser att det ska vara en speciell folkomröstning om detta. Sedan var det frågan om konstitution. Toppmötet i Nice innebar att ytterligare ett relativt stort antal frågekomplex flyttades över till majoritetsbeslut från enhällighet. Om unionen ska fungera med 27, kanske i framtiden 30, medlemmar, bli effektiv och uppfylla medborgarnas krav på en effektiv organisation, är det orimligt att ha kvar vetorätten på så många områden som i dag. Det är vår uppfattning.
Fru talman! Jag förstår att Mats Odell inte förstod min fråga eftersom han över huvud taget inte svarade på den. Han fortsätter att utveckla sin och kristdemokraternas syn på behovet av mer beslutsmakt inom EU utan något som helst svar på om det i dag finns ett mandat till denna förändring. Det är fråga om mer överstatlighet. Mats Odell har själv utvecklat att han vill ha bort vetorätten. Mycket av debatten i folkomröstningen byggde på att vetorätten fanns kvar och att det därmed fanns en garanti för att vi som ett litet land inte kunde bli överkörda. Det vill tydligen kristdemokraterna inte ha kvar. Man är för det gemensamma försvaret. Det är tydligen inte helt klart än med EMU, men som jag uppfattar era kamrater i EU driver partiorganisationen där frågan om EMU. Skulle det i så fall föregås av en svensk folkomröstning?
Fru talman! Marianne Samuelssons fråga börjar klarna alltmer. Hon frågar om beslutsmakt inom EU. Sveriges utrikesminister, ska där kunna delta i en majoritetsomröstning, precis som Marianne Samuelsson och jag deltar i majoritetsomröstningar i det här parlamentet. Jag tycker att det är ganska naturligt att vi når fram till beslut på den punkten. Sedan var det frågan om förankringen av fördragsförändringar. Förändringar i fördragen anser vi ska ske med enhällighet. Sedan ska dessa fördragsförändringar också ratificeras av de nationella parlamenten. Det är också en viktig process i förankringen. Några nya folkomröstningar om enskilda fördragsförändringar ser jag för närvarande inget behov av.

Fru talman! Efter det att toppmötet i Nice nu slutförts brådskar det att snabbt ta sig an diskussionen om EU:s framtida utveckling. Därför tycker jag att ett av det svenska ordförandeskapets mer spännande uppdrag är att nu fortsätta att utveckla diskussionen och till toppmötet i t.ex. Göteborg lägga fram en plan för en bred process, där synpunkter från de europeiska medborgarna, kandidatländerna, olika organisationer m.fl. kan fångas in och tas till vara. Från Centerns sida vill vi betona vikten av att skapa förutsättningar för att denna diskussion verkligen kan omfattas av, föras av och med människor och inte bara mellan regeringar och den politiska eliten. Därför är en av mina frågor till utrikesministern hur den svenska öppenheten och den traditionella dialogen kommer att kunna prägla EU:s arbete under detta första halvår.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 Där har vi misslyckats. För att EU ska bli det alleuropeiska projekt som vi eftersträvar måste vi söka rötterna i EU, trygga freden och öka förtroendet mellan människor och länder. Vårt alternativ i Centerpartiet till dem som vill ha en allomfattande union som gör allt och som har befogenheter överallt och till dem som vill obstruera och splittra, är en union som gör det som görs bäst just tillsammans. Det är en union som gör det som den ska göra, som inte klåfingrigt lägger sig i människors vardag och styr och ställer. Det är ett smalare men effektivare EU. Fru talman! Det tillfälle som vi i Sverige får nu i och med ordförandeskapet borde genomsyras av denna strategi om en smalare och effektivare union. Det bör också vara ett av de mest prioriterade målen för det svenska arbetet i fortsättningen. Det betyder att man ska slå vakt om det unika i EU-samarbetet, nämligen blandningen av mellanstatlighet och överstatlighet. Förutsättningen för att EU ska vara ett instrument för fred och samarbete är ändå till sist en fråga om legitimitet - att EU gör det som känns angeläget och viktigt för medborgarna. För att EU ska kunna hantera viktiga uppgifter och för att inte tilltron till EU och dess förmåga ska förloras måste EU förändras. En kompetenskatalog skulle kunna ange ramarna för ett smalare men starkare EU. Att kunna definiera, begränsa, identifiera och förtydliga EU:s uppgifter skulle också kunna ta en lämplig form för just en sådan kompetenskatalog.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 Mot bakgrund av den senaste våg som vi har kunnat följa i TV vill jag uppehålla mig en stund vid BSE-krisen i Europa och de upprörande bilderna av djurplågeri som har visats i nyhetsmedierna. Det är viktigt. Vi vill gärna framhålla konsumenternas rätt att välja livsmedel av hög kvalitet framställda på ett etiskt och ekologiskt riktigt sätt. Vi ska ha livsmedel som är hälsosamma och som har framställts med ett gott djurskydd så att miljön skyddas. EU-medlemskapet har skapat möjligheter att förbättra miljö och djurskydd i hela Europa och att hävda miljöhänsyn i den globala livsmedelshandeln. Den här möjligheten ska utnyttjas, och Sverige ska vara en pådrivande kraft inom EU just i dessa frågor och hävda stränga miljö och kvalitetskrav. Fru talman! För Centerpartiet är utgångspunkten entydig: EU-medlemskapet just i detta fall ska användas till att öka skyddet för hälsa och miljö, till att förstärka djurskyddet och ge konsumenterna sunda och säkra livsmedel. EU-medlemskapet får inte i något sammanhang leda till försämrat skydd för hälsa och miljö. Vi föreslår att en nationell kommitté tillsätts för att studera hur konsumenterna ska kunna tillförsäkras rätten att välja säkra livsmedel av hög kvalitet, framställda på ett etiskt och ekologiskt riktigt sätt. Jag vet att det här inte direkt är utrikesministerns hemmaplan, men jag skulle ändå vilja ställa frågan hur hon ställer sig till kraven på att Sverige ska just vara en tydlig företrädare för stränga miljö och kvalitetskrav på mat.

Fru talman! Vi liberaler uppfattas, med rätta tror jag, som de största anhängarna av det europeiska samarbetet. Vi är det för att vi tror att det är den bästa vägen till att skydda Europas frihet och fred, och också förstås för att liberaler alltid har varit för mycket internationellt samarbete. Då är det klart att den viktigaste frågan - vi har upprepat den många gånger i denna kammare - är utvidgningen och att se till att Europa blir helt. Där är vi glädjande nog överens, som jag uppfattar det. De signaler som har kommit från regeringshåll om vad man ska arbeta för är en helt riktig prioritering. Lite senare i debatten kommer några av mina partivänner att utveckla Folkpartiet liberalernas synpunkter på tunga och viktiga frågor, som EU:s relation till länder utanför EU, till de fattiga folken, till flyktingproblemen och till livsmedelsfrågorna. Själv tänkte jag i debatten uppehålla mig vid skillnader mellan oss och regeringen, och det gäller två mycket tunga frågor. Den ena är var besluten ska fattas i Europa, och den andra är frågan om insyn och öppenhet. På frågan var beslut bör tas finns det sedan gammalt en mycket enkel liberal ståndpunkt: Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt, allrahelst av dem själva. Men i den mån det är så att individer och familjer inte kan fatta besluten själva ska de fattas så nära medborgarna som möjligt: i kommundelen, i kommunen, i regionen, i nationen eller, i vårt fall, på vår kontinent. Den princip som ska vägleda det hela är principen att besluten ska tas på lägsta effektiva nivå. För Folkpartiets del gäller det förstås att EU är den lägsta effektiva nivån i vår världsdel för de frågor som är gränsöverskridande mellan Europas länder, eller kanske mellan många andra länder. Det har gällt frågan om handel, där vi har sett till att regelsystemet är sådant att vi kan handla med varandra utan alltför många hinder - några finns kvar. Det har gällt sådant som att inte diskriminera andra EU-medborgare inom socialförsäkringar eller annat. Frågor som är gränsöverskridande som vi har pekat på från liberalt håll är sådana frågor som rör gränsöverskridande miljöförstöring. All miljöförstöring är ju inte gränsöverskridande, men mycket är det, inte minst det som gäller luften och ibland vattnet. Det har gällt sådant som gränsöverskridande brottslighet. Det gäller förstås frågan om människor som från andra delar av världen söker asyl i vår världsdel. Vi har pekat på - och jag har glädjande nog hört att flera andra har gjort det i dagens debatt - att det behövs en ordentlig kompetenskatalog inom Europa som talar om var besluten ska fattas. Vi kan kalla det författning eller grundlag, men det viktiga är att den handlar om var besluten ska fattas, och enligt vår uppfattning utgående från principen om närhet, som jag nu har nämnt. Jag märker ibland när jag är ute och talar i de här frågorna att nästan alla människor håller med mig på den här punkten när jag uttrycker mig så här abstrakt. Men i verkligheten kommer man gång på gång in på att människor med olika värderingar landar på olika ståndpunkter i fråga om var besluten ska fattas. Mot den här näringsprincipen finns alltifrån att de människor som är verksamma på den nivån gärna tycker att det är där besluten ska fattas. Det finns också en tendens hos oss alla att tycka att saker som vi är speciellt engagerade i bör avgöras på den här nivån eller finnas med på den nivån. Det finns också, speciellt hos de partier som är negativa till EU inom sig, exempelvis socialdemokratin, en tanke också att EU måste syssla med frågor som är nära människan, som är vardagsnära, och inte bara de konstiga frågorna som s.k. vanligt folk inte stöter på varje dag. Den tankegången är lätt att förstå. Det är bara det att väldigt många av de vardagsnära frågorna lämpligast avgörs nära och inte i Bryssel, efter omröstningar mellan människor som representerar i dagsläget 375 miljoner människor och, hoppas vi, inom några år 475 miljoner människor. Låt oss inte av önskemålet om att ta upp vardagsnära frågor luras att tro att de ska flyttas till EU-nivå. Det finns ibland de som pekar på rörligheten som ett skäl, att man ska ha så lika socialförsäkringar som möjligt därför att det då är lättare att röra på sig. Jag vill för min och för Folkpartiets del varna för den typen av argument, för de leder till att mängder av beslut, som vi kan fatta nära människorna, fattas långt bort. Fru talman! Vi och Socialdemokraterna har på några punkter olika uppfattningar. Vi vill ha gemensamma EU-beslut utan vetorätt vad gäller den gränsöverskridande miljöförstöringen. Frågan om en koldioxidskatt på en lägsta nivå för Europa är ett sådant exempel. Däremot är vår uppfattning vad gäller de sociala frågorna att i de allra flesta fall kan de avgöras i respektive land. Självfallet måste vi, exempelvis om socialförsäkringar och pensioner, bestämma att den som har tjänat in pensionsrätt i ett europeiskt land och flyttar till något annat ställe och jobbar där några år får ta med sig pensionsrätten. Vi måste förstås se till att andra EU-medborgare som arbetar i vårt land har samma regler som svenskar och att svenskar när de jobbar i Spanien inte diskrimineras i förhållande till spanjorer. När det är sagt ska man fundera noggrant på att lyfta upp sociala frågor till denna höga nivå, som EU förstås är för de allra flesta människor. Nu vet jag att Socialdemokraterna gärna säger att de inte vill det. Samtidigt finns det från socialdemokratiskt håll i olika sammanhang, exempelvis från den socialdemokratiske rapportören i EU-parlamentet nyligen i dessa frågor, en ständig tendens att flytta fram de här frågorna till den här nivån. Vilken syn på demokrati är det som ligger bakom Socialdemokraternas ställningstagande att kräva vetorätt mot gränsöverskridande miljöförstöring men samtidigt lite halvhjärtat säga ja till en glidning mot ökat EU-inflytande på det sociala området? Det andra området jag vill peka på, fru talman, där det finns skillnader mellan oss är frågan om öppenhet och insyn. EU är en helt unik företeelse, som har sagts tidigare i debatten, och är inte vare sig en förbundsstat eller ett statsförbund, med en blandning av mellanstatlighet och överstatlighet, men det är ministerrådet som är den lagstiftande församlingen. Ett problem med denna lagstiftande församling är att det inte finns någon öppenhet och insyn i den när den fattar sina beslut. Det är en av de få lagstiftande församlingar i världen utanför rena diktaturer där man inte har öppenhet och insyn. Vi har i förberedelsearbetet för det svenska halvåret inom EU pekat på att vi vill att den svenska regeringen skulle försöka se till att åtminstone några av ministerråden när de är lagstiftande är öppna och föremål för insyn. Min andra och sista fråga till statsrådet Lindh är följande: Kommer regeringen under det svenska halvåret att försöka ordna att åtminstone några ministerråd som lagstiftar är öppna?

Fru talman! Jag vet att utrikesministern för några dagar sedan hade en uppvaktning från EU-kritiska röster inom Europa. Det var en grupp som uppvaktade utrikesministern om förbättrad demokrati och möjlighet till folkomröstningar när det gäller större fördragsändringar. Man hänvisar naturligtvis till Nicefördraget som innebär en av de stora fördragsändringar som är på gång och som man nu har fattat beslut om. För Europas framtid anser man att det är oerhört viktigt att människor är delaktiga i processen och att man också vet vart Europa är på väg när det gäller besluten framöver och vem som ska fatta dem. Det skulle vara lite intressant att höra hur utrikesministern uppfattar dessa frågor och om hon tycker att detta är en viktig del inför det fortsatta arbetet med Nicefördraget. Visst är det stora förändringar i det nya fördraget. T.ex. vetorätten försvinner när det gäller ett trettiotal frågor, och vetorätten var en av de frågor som av många uppfattades som en räddningsplanka för svensk del när Sverige gick med i EU just därför att man hade möjlighet att utnyttja denna vetorätt. När det gäller EU-frågorna tycker jag också att det är oerhört angeläget att vi har möjlighet att mer aktivt diskutera och debattera unionens framtid. Vart är Europa på väg? Vilket samarbete vill vi ha? Vilka frågor är viktiga att samarbeta om? Det finns i dagens värld många frågor som vi måste samarbeta med andra länder om. Med ett ökat internationellt samarbete kan vi också nå resultat som vi inte klarar på ett nationellt plan. Men det måste också vara så att vi i och med det inte behöver flytta beslutsmakten när det gäller frågor som det faktiskt bättre fattas beslut om i närmiljön av dem som mest berörs av dem. I dag upplever åtminstone jag att om det är någon av EU-frågorna som engagerar människor så är det djurskyddet och de mycket förfärande bilder som vi har fått se av hur man hanterar djur i dagens Europa. Detta är faktiskt en fråga som är ett resultat av den politik som förs. Jag tycker att det är intressant att i regeringens program för ordförandeskapet när det gäller jordbruket kan läsa: "Behovet av fortsatt reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken kvarstår. Målen för kommissionens förslag i Agenda 2000 var att förbättra effektiviteten i den gemensamma jordbrukspolitiken och därmed öka det europeiska jordbrukets marknadsorientering och konkurrenskraft -." Detta är ju egentligen en del i att jordbruket ser ut som det gör i dag. Det är intressant att statsministern har visat ett intresse för matfrågorna. Men samtidigt har han, såvitt jag vet, inte aviserat någon som helst förändring av jordbrukspolitiken utan fortsätter, precis som det står här, att driva på för att få ett mer industrialiserat och konkurrensutsatt jordbruk, vilket innebär längre transporter och mindre kontakt med varje djur därför att det ska vara effektivt. Det är en inhumanare djurpolitik som jag ser det. Detta borde vi faktiskt ta på största allvar. Vilken jordbrukspolitik vill vi ha i framtiden? Hur ska djuren ha det? Hur ska vår miljö ha det? Detta har en koppling. Det går inte att säga både att denna politik ska vara väldigt effektiv och industrialiserad och att den ska vara väldigt djurvänlig och nära. Detta går tydligen inte att förena. Dock går det säkert att göra bra mycket mer för att förbättra djurmiljöerna, men det måste också följas av att man också politiskt styr jordbruket.

Det krävs alltså att man tar konsekvenserna av en vilja att också se till att vi har en bra miljösituation för djuren. Då måste det också följas av en politisk vilja att förändra jordbrukspolitiken så att den anpassas till djurens och naturens behov. Därför är det så mycket att göra. Efter att ha följt debatten kan jag konstatera att det inte finns mycket av kraft i EU för att se till att det ekologiska jordbruket, framför allt i ansökarländerna, får utrymme att växa. Det är i stället effektiviseringar och sammanslagningar som nu präglar det hela. När Sverige nu är ordförandeland har man också unika möjligheter att lyfta in nya frågor på dagordningen. Då tycker jag att det är intressant att få en liten bild av vilka frågor som utrikesministern funderar över att lyfta in när det gäller mänskliga rättigheter i andra länder än EU-länderna. I dag kunde vi höra nyheten om hur Kabila i Demokratiska republiken Kongo har blivit skjuten. Det pågår krig där. Vi vet inte vad som kommer att hända. Min fråga till utrikesministern är: Kommer utrikesministern att lyfta fram Kongofrågorna i EU och inför FN-diskussioner i det här läget? Det finns ju andra länder som också har allvarliga och svåra situationer. Bl.a. Afghanistan och Iran är länder där regeringen skulle kunna göra mer. Jag vill till sist säga något beträffande den gemensamma försvarspolitiken och Tjetjenien, där hjälporganisationerna just har lämnat Tjetjenien, men regeringen fortsätter att planera för gemensamma militära övningar med Ryssland.

Fru talman! Det har hänt att jag inte har känt mig riktigt klok på vad som är Miljöpartiets inställning till EU. Det har hänt att jag ibland har trott att man tycker att alla Europas länder ska vara med i EU utom ett, nämligen vårt eget. Men det kanske är en missuppfattning. Det som jag är säker på är att Miljöpartiet är emot att Sverige är med i EU. En av de viktigaste miljöfrågorna är sannolikt frågan om växthuseffekten. Jag tror att vi är överens i sak om att det bästa medlet mot den är ett liberalt medel, dvs. ekonomiska styrmedel, någon form av koldioxidskatt. Min fråga till Marianne Samuelsson är: Vad är det som talar för att vi bättre bekämpar den typen av gränsöverskridande miljöförstöring om Sverige inte är med i EU?
Fru talman! Vi har i alla år hävdat att det behövs ett internationellt samarbete om miljöfrågorna. Vi hävdar fortfarande att det behövs ett internationellt samarbete för att komma till rätta med växthuseffekten. Det är inte bara ett nationellt problem. Det är ett internationellt problem. Men vi måste också våga vidta åtgärder nationellt för att det ska kunna hända någonting och för att vi ska kunna vara ett föredöme på dessa områden. Vi är inte för att Sverige är medlem i EU. Vi tycker inte att EU är den form när det gäller demokrati och samarbete som vi skulle önska. Men vi sätter oss inte till doms över andra länder, utan vi tycker att om det finns länder som vill vara med så är det människorna i dessa länder som ska kunna välja om de vill vara med eller inte. Men de ska ha en god information om vad det innebär innan de tvingas ta ställning till det.
Fru talman! Vi är överens om att det behövs internationellt samarbete bl.a. för att bekämpa miljöförstöring. Men det var inte det min fråga gällde, utan min fråga gällde om det är sannolikt att det kommer att gå bättre att klara detta internationella samarbete om Sverige lämnar EU och att vi därmed inte kan påverka på vilket sätt EU fattar beslut om detta. Det är väl så, om jag förstod Marianne Samuelsson rätt, att ni egentligen tycker att om man är med i EU vore det bra om EU fattade besluten utan vetorätt. Ni tycker mer som vi än som socialdemokraterna på den punkten. Å andra sidan vill ni samtidigt gå ur EU. Därför är min fråga: Blir det bättre att bekämpa miljöförstöringen om vi lämnar EU?
Fru talman! På många miljöfrågeområden skulle faktiskt Sverige kunna gå före om vi inte var med i EU därför att EU i dag ofta är ett hinder för att man ska kunna ha bättre regelsystem. När det gäller Sveriges roll i EU hoppas jag att regeringen nu som ordförandeland kommer att visa på att man vill och kan vara lite offensiv på miljöområdet. Men hitintills tycker jag inte att Sverige, t.ex. i koldioxidskattefrågan, har varit så offensivt som man borde vara för att visa att det är bättre att Sverige är med i EU. Jag tror att Sverige lika gärna kunde ha drivit den frågan utanför EU och kanske varit mer offensivt än vad man är inom EU.
Fru talman! Man lyssnar verkligen med stigande förvåning till Marianne Samuelsson. Detta är sannerligen de dubbla stolarnas, de dubbla budskapens debatt. Å ena sidan driver, precis som Bo Könberg säger, Miljöpartiet ut i landet med emfas att Sverige bör lämna EU för att fånga upp det folkliga missnöje som finns i Sverige med EU. Det är väl okej att göra det. Jag vill då fråga Marianne Samuelsson: När tänker ni ta initiativ till och lägga fram en motion om eller komma till skott med att vi lämnar EU? Nästa dubbla budskap är detta. Marianne Samuelsson ställer frågor till utrikesministern som handlar om djurskydd och jordbrukets inriktning samtidigt som ni till hundra procent står bakom det svenska ordförandeskapets program. Det skulle alltså lika gärna kunna vara så att utrikesministern hade frågat Marianne Samuelsson vad hon menar med de här formuleringarna i programmet. Miljöpartiet tycker jag har börjat bli ett maktens parti. Ni köper det här för att kunna vara med och ha makt, samtidigt som ni offentligt går emot det hela. Någon ordning får det faktiskt vara, för att citera en tidigare vänsterordförande.
Fru talman! Någon ordning är det faktiskt. I EU frågorna har vi inte ett samarbete med regeringen. Det är märkligt att Mats Odell inte har noterat det. Det är en fråga där regeringen i större utsträckning samarbetar med kristdemokrater, moderater och folkpartister än med Miljöpartiet eftersom vi i grunden har en helt annan uppfattning kring EU:s roll och behov i framtiden. Att lämna EU: Är det så att Mats Odell vill kan han mycket väl stödja vår motion som ligger på det området. Jag förstår inte varför han inte har noterat att det finns en sådan motion, om han nu är så intresserad av den frågan. Vi har lagt en sådan motion. Var så god, rösta gärna på den, då får vi större möjligheter att få gehör för den. Som det är nu har vi inte majoritet i den frågan i riksdagen och kan därmed inte få igenom den.
Fru talman! Jag tror att mitt tidigare uttalande står sig allt bättre om att det är med stigande förvåning som man lyssnar på Marianne Samuelsson. Jag har själv suttit med, först i Sagerska huset, sedan i Rosenbad för inte så länge sedan, där Miljöpartiet ställde sig bakom det svenska ordförandeskapets program. Men Marianne Samuelsson försöker samtidigt distansera sig från det hela. Jag tror att Miljöpartiet måste bestämma sig på den här punkten. Att sedan hävda att hon har mera samarbete med kristdemokrater och moderater än med regeringen på denna punkt är inte seriöst, Marianne Samuelsson.
Fru talman! I det fallet har väl inte heller Kristdemokraterna något annat program som ni har lagt fram. Jag tror att vår motion när det gäller programmet är större och bredare med idéer och förslag än Kristdemokraternas, som vi har behandlat i riksdagen. Vi tycker dock att det är positivt att regeringen tydligt lyfter fram miljöfrågorna. Vi hoppas att de också menar något med det så att det blir en mer offensiv satsning, precis som jag sade innan när det gäller miljön. Miljöfrågorna är internationella. Vi behöver ett samarbete internationellt i miljöfrågorna. För tillfället har vi det samarbetet och den möjligheten inom EU, och då har vi en skyldighet att också utnyttja det.

Fru talman! El Salvador drabbades för några dagar sedan av en ny katastrof mitt under återuppbyggnaden efter orkanen Mitch. Jordbävningen har hittills förorsakat 700 döda, tusentals skadade, 30 000 förstörda hus. Bara någon dag efter skickade Sverige sin första hjälp, 5 miljoner kronor. Vi har beredskap för att skicka ned Herculesplan med förnödenheter. EU kommissionen beslutade om 18 miljoner kronor, experter från EU finns redan på plats. I Burma sitter nobelpristagaren San Suu Kyi i husarrest sedan 13 år. Nu har militärjuntan inlett ett samtal med henne om landets framtid. En EU delegation kommer inom kort, under svensk ledning, att besöka Burma och försöka få dialogen att fortsätta och ta fart. I Afrika följer vi med oro situationen i Kongo. Före jul kom åtta afrikanska ministrar till Stockholm för att diskutera hur Sverige, Norden och vi gemensamt i EU ska kunna bli bättre på insatser, bättre på att hantera kriser och förebygga konflikter i Afrika. I Turkiet är det inte bara Sverige utan också EU representanter som varje vecka upprepar kraven på mänskliga rättigheter, rätt för minoriteterna inklusive kurderna och assyrierna, rätten för kurderna till eget språk i undervisning och medier. Man upprepar kraven på förbud mot dödsstraff, upphävande av tortyren och rättsenliga förhållanden i fängelserna. Sverige har här spelat en viktig roll för att förmå hela EU att driva samma krav. Kan EU samverka med Nato i krishantering? frågar Lars Ohly då Turkiet är medlem i Nato. Kan EU samverka med Turkiet? Ja, det gör vi redan i Kosovo. Där står vi faktiskt sida vid sida i gemensamma styrkor i fredsoperationer under FN-mandat. Ska Turkiet kastas ut från FN Vi kan se exempel efter exempel på hur EU inte bara berör medlemsländernas eller kandidatländernas medborgare utan också världen utanför. Sverige som har en lång tradition av fredsbevarande insatser, av bistånd till fattiga länder, en hög profil när det gäller mänskliga rättigheter och stöd till FN har självklart mycket att bidra med när det gäller att verka för samma principer i EU-politiken och för ett öppet Fru talman! Jag skulle också vilja säga några ord om EU:s framtid, för det är en viktig debatt som delvis har förts här. Jag tror att det är viktigt att vi vågar se också bristerna, även vi som är mycket entusiastiska över EU:s möjligheter, som just nu har varit EU:s insats i globaliseringen och internationaliseringen. Lika viktigt är det att vi kan se problemen i EU och bristerna med EU när det t.ex. gäller öppenheten, deltagandet från medborgarna, bristande effektivitet. Men man får inte göra det för enkelt för sig i den debatten. Mats Odell förklarade att bättre effektivitet får vi bara vi får fler eller alla beslut som fattas med majoritet. Kom ihåg, Mats Odell, att majoritetsbeslut är redan det vanligaste, det är vetot som är undantaget. Visst är det bra med fler majoritetsbeslut. Även Sverige hade velat se fler majoritetsbeslut i Nice, men man ska också komma ihåg att majoritetsbesluten innebär att det är lättare att köra över minoriteter. Det här är inga lätta frågor. Demokratin handlar både om att vi ska försöka fatta besluten så nära människor som det någonsin går och samtidigt om att vi ska försöka fatta beslut som ger oss en bra framtid i hela Europa. Och då måste vi kunna dra olika gränser. Vi tror t.ex. att det är viktigt att inte flytta skattefrågorna från den nationella nivån, därför att det är skatterna som finansierar välfärden. Det är skatterna som därmed finansierar grunderna för nästan alla beslut som vi fattar i Sveriges kommuner och riksdag. Jag tycker att det är viktigt att vi i de svenska kommunerna och i den svenska riksdagen kan fortsätta att fatta besluten om den svenska välfärden, och då måste vi också ha finansieringen, skattepolitiken, i vår hand. Jag tror att Mats Odell ska akta sig för alltför vidlyftiga förenklingar. Jag skulle framför allt vilja varna honom för att tro att det skulle ha blivit mer effektivitet och mer majoritetsbeslut om Mats Odell hade suttit vid sammanträdesborden i Nice. Om Mats Odell tror att brittiska Tories är mer benäget att fatta majoritetsbeslut om t.ex. skatter än brittiska Labour tror jag att Mats Odell ska lyssna lite mer noga på EPP-kongresserna i fortsättningen. Och tror Mats Odell att hans partikamrater i EPP är mer benägna att fatta majoritetsbeslut om handel och frihandel med jordbruksprodukter än socialdemokratiska partier i Europa, tror jag också att han ska lyssna lite noggrannare på EPP-kongresserna i fortsättningen. Vill kristdemokraterna ha gemensamma skattenivåer i hela Europa? Det skulle jag vilja ha ett svar på av Mats Fru talman! Sedan tycker jag att det är intressant att höra att både Bo Könberg och Lars Tobisson kritiserar EU-samarbetet när det gäller sysselsättning - framför allt Lars Tobisson - och socialpolitik - framför allt Bo Könberg. Det här är ju exempel på hur EU nu arbetar med nya områden, ställer upp gemensamma mål men samtidigt säger att man ska kunna använda nationella vägar för att nå dit. Jag tror inte att det är formen som ni egentligen kritiserar, herrar Könberg och Tobisson. Jag tror att det är innehållet som ni vänder er emot. Lika lite som vi har samma uppfattning när det gäller sysselsättning och socialpolitik i den nationella debatten har vi det när det gäller EU-debatten. Ni är emot att socialdemokraterna i Europa arbetar för full sysselsättning, högre välfärd och för de frågor som kännetecknar de socialdemokratiska ländernas politik. Men ta sakdebatten i stället för debatten om i vilken form besluten fattas! I den fortsatta debatten om vilket EU vi ska ha tror jag att vi kan se en rätt spännande diskussion framför oss, för här är det viktigt att vi i Sverige, som är kända för vår öppenhet, med en mycket bred och öppen debatt i det svenska samhället och i den svenska riksdagen också kan diskutera dessa svåra frågor: Hur ska en kompetenskatalog se ut? Jag tror att det kan vara en intressant idé, Åsa Torstensson, även om jag inte är säker på att vi kommer till samma beslut om hur mycket som ska ligga på EU-kompetensen och hur mycket som ska ligga på den nationella kompetensen. Men hur ska den i så fall se ut, så att den inte bara blir ett hinder för EU-samarbetet? Kan vi få en förenkling av fördragen? Hur ska vi stärka de nationella parlamentens roll? Hur ska EU driva de olika sakfrågor som är viktiga för medborgarna? Hur ska EU kunna öka öppenheten och öka effektiviteten, inte bara när det gäller att fatta beslut med majoritet utan också genom att se till att få en bättre och effektivare byråkrati och administration? Den här debatten är viktig. Jag tror att vi kommer att se samma skillnader i den debatten som vi kan se mellan våra respektive partier. Här har vi samma politiska skillnader som kommer att gå igen. Men låt oss visa andra länder att vi kan ha en bred och öppen debatt som också kan få efterföljare i andra länder. Slutligen, fru talman, skulle jag bestämt vilja säga emot dem som i den här debatten har sagt att Nice var ett totalt misslyckande. I och för sig är det intressant att höra att när Marianne Samuelsson och Mats Odell recenserar Nice tror man inte att ni talar om samma överenskommelse. Den ena ser federalismen. Den andra ser den totala mellanstatligheten och nationalismen. Men låt oss komma ihåg att vad vi och för övrigt Nice var faktiskt att vi lade grunden för utvidgningen. Det var att vi kom överens så att vi kan fortsätta utvidgningsprocessen, och det är faktiskt det som är det allra viktigaste för EU:s framtid.

Fru talman! Först och främst kanske man ska vara försiktig med recensioner när man snart står inför att själv bli recenserad. Men jag skulle på allvar vilja försvara det franska ordförandeskapet, därför att det träffades en överenskommelse i Nice. Jag tycker att det finns en oerhörd överdrift i hur stora problem EU kommer att få med utvidgningen och efter Niceöverenskommelsen. Nice lägger grunderna till en utvidgad union. Om man inte tror att en union med 27 medlemmar kommer att kunna fungera, ska man minnas hur det har varit tidigare. Den dag som EU hade sex medlemmar hade man inte kunnat föreställa sig att man ett antal år senare skulle kunna ha 15 medlemmar och ändå ha ett samarbete som täcker så många fler områden. Dessutom tycker jag att detta andas en misstro mot kandidatländerna som jag definitivt inte instämmer i. De är lika goda européer som vi.
Fru talman! Det är inte fråga om önskvärdheten av en utvidgning utan om de praktiska möjligheterna. Detta handlar om praktisk tillämpning, inte om politisk ideologi. Det enda framsteg man gjorde i Nice var att när man har tagit in den elfte nye medlemmen, innan man tar in den tolfte, ska man bestämma sig för en ny organisation. Då är det ju så dags. Men om jag förstår utrikesministern rätt är man helt lugn. Det är bara är att vänta tills vi har tagit in elva nya medlemmar och sedan sätter vi i gång och gör om organisationen. Då är det väl risk för kaos, eller hur?
Fru talman! Jag tror inte att vi kommer att se de stora problemen som belackarna talar om. Det är ju självklart att varje organisation måste fortsätta att se över hur man kan förbättra organisationen, hur man kan förnya och modernisera den. Det är en framtida uppgift för varje organisation inklusive EU. Men jag kan inte tro att en kommission med 26 medlemmar i stället för 20 medlemmar kommer att drabbas av total ineffektivitet. Jag tror inte att ett nytt parlament med något fler medlemmar kommer att drabbas av beslutsproblem. Jag tror inte heller, med tanke på hur många områden som vi ändå fattar majoritetsbeslut inom, att vi kommer att uppleva stora problem med att det nationella vetot kvarstår på några områden.
Fru talman! Jag ställde två frågor. En gällde möjligheten till ökad insyn i ministerrådet när det lagstiftar. Jag fick inget svar på den, och jag är rädd att det antyder att svaret är negativt. Min andra fråga gällde var besluten ska fattas i det framtida Europa. På den fick jag svar, men det var ett svar som knappast var värdigt utrikesministerns normala kapacitet. Det ena argumentet emot var att miljöskatter också skulle finansiera välfärden och att tanken att fatta gemensamma beslut utan vetorätt om detta därför skulle innebära att man inte skulle kunna finansiera välfärden. Utrikesministern vet sannolikt att de förslag som finns om ett sådant beslut inte har handlat om att pengarna skulle hamna på EU-nivå utan i varje enskilt land. Om utrikesministern inte tror mig så kan hon fråga sina danska partivänner som tycker som jag i den här frågan. Då kommer hon att få det bekräftat. Den andra argumentet var om möjligt ännu mer illavarslande. Där blandar utrikesministern ihop form och innehåll, dvs. det var ett försök att säga att de som tycker att exempelvis socialförsäkringarna inte behöver bestämmas om i Sverige är emot socialförsäkringarna. Det var knappast värdigt utrikesministern.
Fru talman! När det gäller den första frågan om ministerrådet så kommer vi att försöka öka öppenheten så mycket det går under det svenska ordförandeskapet. Om jag ska ge ett mycket ärligt svar så är erfarenheten av t.ex. öppna debatter dock att de sällan blir de mest substantiella debatterna när man verkligen kommer till de områden där medlemsländerna skiljer sig åt. Därför är jag tyvärr inte säker på att detta är det bästa sättet att öka öppenheten kring lagstiftningen. De verkliga diskussionerna riskerar nämligen att inte komma fram i de öppna debatterna från ministerråden. Angående miljöskatterna så gav jag det principiella svaret som även bl.a. Mats Odell hade efterfrågat gällande skattepolitiken. Jag och vi - inte ens mina danska partivänner för övrigt - tror inte att det går att särskilja miljöskatter från övriga skatter. Jag tycker att detta är en svår fråga. Jag skulle önska att det gick att se klara skiljelinjer så att man skulle kunna särskilja miljöskatter. Men jag tror inte att det kommer att gå.
Fru talman! Frågan om vad som går att åstadkomma i ministerrådet och vad de andra länderna tycker kan man ju diskutera. Men svaret var ju lite värre än så, eftersom utrikesministern var inne på att det kanske inte ens en gång var bra att man för öppna diskussioner. Då måste ändå den principiella frågan ställas: Kan vi i längden i det demokratiska Europa ha en situation där den lagstiftande församlingen inte är öppen för medier och allmänhet, som den har varit i alla moderna demokratier i många generationer? Kan man leva med att det ska se likadant ut där som det gör i några av världens diktaturer? Vad gäller frågan om miljöskatter har det ibland anförts från s-håll att det inte går att skilja mellan en miljöskatt exempelvis på koldioxid och en socialförsäkringsavgift eller en kommunalskatt. Jag upprepar, för jag tror åttonde gången i denna kammare under de senaste åren, att den kompetensen borde man nog kunna ha.
Fru talman! Jag instämmer i principen att lagstiftningsdebatterna bör vara öppna. Men tyvärr tror jag att så mycket återstår att det i dagsläget inte är säkert att det ens skulle göra någon stor förändring vad gäller att öppet redovisa argumenten i ministerrådet. Däremot instämmer jag helt och fullt i den långsiktiga strävan och i principen att denna typ av debatter och arbete självfallet bör ske inför helt öppen ridå.
Fru talman! Som utrikesminister i EU:s ordförandeland har Anna Lindh stor betydelse för debatten om EU:s framtid både här hemma och utomlands. Jag har några centrala frågor som jag skulle vilja ha åtminstone ett preliminärt besked om. När det gäller förhållandet mellan EU:s institutioner - anser utrikesministern att det bör präglas av maktdelning och inte av parlamentarism? Håller utrikesministern med statsministern om att man bör lägga samman kommissionen med rådssekretariatet? Uppfattar utrikesministern, liksom statsministern tycks göra, att flexibel integration är ett utslag av ökad mellanstatlighet?
Fru talman! Den grundläggande maktdelning som vi har i dag mellan de olika institutionerna tycker jag i stort sett bör kvarstå. Diskussionen om kommissionen och rådssekretariatet finns konkretiserad på en punkt när det gäller talesmannen, den höge representanten Javier Solana, respektive kommissionen. Det är för tidigt att göra några sådana förändringar i dag, men jag tror att det är en intressant idé att man försöker se på vilka sätt man ytterligare kan samordna verksamheten för att göra den effektivare och bättre. Det är på den punkten man har fört något slags konkret diskussion om att samordna kommissionens arbete och rådssekretariatet.
Fru talman! Den höge representanten Solana finns redan i rådssekretariatet, så jag förstår inte riktigt hur det skulle påverka frågan om kommissionens ingående där. Men jag tackar för beskedet om maktdelningen. Kvar står frågan om huruvida flexibel integration är ett utslag av ökad mellanstatlighet. Jag vill också passa på att fråga om utrikesministern har någon uppfattning om hur debatten ska drivas vidare. Att besluten så småningom får fattas av en ny regeringskonferens är för mig klart. Den kan inte ersättas av ett konvent. Men hur ska man tänka sig mellanledet? Där har det tidigare varit vise män och reflexionsgrupp, och idén om ett konvent har fötts. Är det någonting som utrikesministern i dag är beredd att uttala sig om?
Fru talman! Jag tror att man bör börja på en betydligt bredare modell än den man arbetade med när man hade ett s.k. konvent. Jag tror att man här bör försöka engagera både allmänhet och universitet i en så bred folklig debatt som över huvud taget är möjlig för att så småningom ha en traditionell IGC i den form man ändå kommer att fatta besluten i, motsvarande den IGC som vi just har sett. Det som jag tror är oerhört viktigt när det gäller den framtida debatten är inte bara den nationella debatt som jag har talat om utan också att vi lyckas involvera kandidatländerna i framtidsdebatten. Här tycker jag också att vi ibland kan se ett stråk av tänkande om att vi som redan är med skulle vara bättre européer och mer lämpade att föra framtidsdebatten än kandidatländerna - jag säger dock inte att Lars Tobisson har stått för det. Men jag tror att det är oerhört viktigt att de länder som faktiskt ska vara med i Europa och i EU i framtiden har samma möjlighet som vi har att delta i den breda framtidsdebatten för
Fru talman! Som så ofta i sådan här debatter möts man en ny fråga i stället för att få ett svar. Jag ska gärna svara på utrikesministerns fråga om huruvida Kristdemokraterna vill ha gemensamma skatter för hela Europa. Svaret är nej. Vi är över huvud taget emot att EU ska tillerkännas någon som helst beskattningsrätt. Hör och häpna! Det vi säger är att det ska finnas möjlighet att besluta om miniminivåer som länderna ska ta ut. Då säger utrikesministern: Det är viktigt att inte flytta skattefrågorna för de finansierar välfärden. Jag frågar: På vilket sätt skulle det för Sverige - som har EU:s högsta koldioxidavgifter och skatter - hota välfärden om också Storbritannien och andra länder tvingades att införa en miniminivå? Det skulle vara intressant att veta. Utrikesministern frågade också om brittiska Tories. De är inte med i EPP. De finns inte med bland EPP:s 42 medlemspartier. Däremot är deras parlamentariker på individuell nivå medlemmar i gruppen i parlamentet. Det kan inte besluta om vårt program. Till skillnad, fru talman, från Göran Persson och Socialdemokraterna som har tagit intryck av brittiska Labours EU-negativa attityder, bl.a. motståndet mot koldioxidavgifter så har Tories över huvud taget ingenting att göra med EPP:s program.
Fru talman! Ni har fortfarande väldigt många som deltar i EPP-möten och är emot majoritetsbeslut i de här frågorna. Invändningen kvarstår alltså, Mats Odell - särskilt när vi kommer in på frågorna kring handelspolitik, frihandel med jordbruksprodukter och liknande. Där har Mats Odell inte mycket att skryta med när det gäller sina partikamrater. Angående majoritetsbesluten är det inte så enkelt att man kan säga att det bara handlar om koldioxidskatter. Mats Odell vet att det är ett antal länder, och inte bara Sverige, som har rest reservationer mot att fatta majoritetsbeslut på skatteområdet. Självfallet finns det många länder som skulle vilja se att vi i så fall fattade beslut om fler skatter än enbart koldioxidskatter med majoritetsbeslut. Det går inte att säga att man ska fatta beslut om en skatt med majoritet, men inte om andra skatter. Om vi vill vi ha kvar beslutsrätten kring svensk välfärd, Mats Odell, i svenska kommuner och i svensk riksdag så ska vi därför också ha kvar den fulla beslutskompetensen här.
Fru talman! Anna Lindh och jag är helt överens på den punkten. Beskattningsrätten ska ligga på nationalstaterna. Däremot tror vi att möjligheten att införa miljöstyrande avgifter är central för att vi ska få en folklig uppslutning omkring EU-projektet. Man måste också kunna se resultat. Varför säga att beskattning inte går att avskilja? Det är en nationell sak. Låt oss ta ett annat område, t.ex. lagstiftning. Är det inte centralt för att bygga upp en rättsstat att vi har lagstiftning? Ska vi släppa ifrån oss det? Det hade varit fullt möjligt för retoriker som Göran Persson och Anna Lindh att måla upp precis samma skräckscenario när det gäller att släppa ifrån sig lagstiftningen från denna kammare. Det är inte helheter vi talar om utan möjligheter att faktiskt se nyanserat på detta. Jag tror att det är fullt möjligt att övertyga Europas befolkningar om att det behövs miniminivåer om vi ska klara av växthuseffekten. Jag hoppas att regeringen överger stödet till det brittiska Labour på den här punkten och i stället börjar agera i Europas folks intresse.
Fru talman! Det finns möjligheter både för Europas folk och Europas regeringar att införa miniminivåer på beskattning. Det kan vi göra genom de regler som råder även i dag. Det gäller bara att man faktiskt är överens om att införa miniminivåer på koldioxidutsläppen. Det gäller att man är överens, då kan man också fatta de besluten. På det viset kan vi se till att vi får minimibeskattning av koldioxid i hela Europa. Vi har däremot inte varit beredda att säga att när det gäller skattefrågor ska en majoritet kunna köra över en minoritet. Vi får anstränga oss för att försöka övertyga dem som fortfarande är motståndare.
Fru talman! Jag tänker senare i dag komma in på EU och relationer med länder utanför EU. Jag läser i programmet för Sveriges ordförandeperiod om utvecklingssamarbetet. Det avverkas på fem rader, och inledningsmeningen lyder: Ett effektivt utvecklingssamarbete är en viktig del av de externa relationerna och en angelägen fråga för ordförandeskapet. Min fråga är: Hur tänker Sverige nu agera som ordförande för att se till att EU:s bistånd blir effektivare? Det finns en enorm massiv kritik när det gäller EU:s biståndsverksamhet. Här har Sverige en roll att spela. Jag skulle vilja höra från utrikesministern vad Sverige tänker göra under de här sex månaderna när det gäller den delen av arbetet.
Fru talman! Arbetet börjar på måndag i samband med det första utrikesministermötet. Då kommer vi att ha den första orienteringsdebatten någonsin för att börja diskutera prioriteringarna för EU:s externa verksamhet. Här spelar biståndet en väldigt viktig roll. Tanken är att vi ska börja diskutera prioriteringar och sedan fortsätta att reformera biståndsverksamheten så att biståndet används på ett mer prioriterat och betydligt effektivare sätt än vad som har skett hittills. Här vill jag gärna ge en eloge till kommissionen och kommissionär Chris Patten som jag tycker själv har lyft fram de enormt stora problemen med EU:s biståndsverksamhet hittills och visat sig vara fast besluten att faktiskt göra någonting åt det.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Jag tror att man, i samband med att man nu aktualiserar de här frågorna på hemmaplan i Sverige, också måste föra ut detta budskap och denna debatt brett i det svenska samhället till enskilda organisationer som arbetar med de här frågorna. Det får inte bli så att den här debatten bara förs i slutna rum och att det sedan kommer ut någon sorts presskommuniké. Man måste verkligen anstränga sig för att förankra den här debatten ute hos medborgarna. Om det är någonting som det verkligen är stor kritik kring när det gäller EU och som så att säga stänker ordentligt på EU, så är det deras biståndspolitik. Här finns alltså en unik möjlighet att försöka rätta till detta och föra ut debatten brett.
Fru talman! Jag kan instämma i det K-G Biörsmark säger, men sedan måste jag också i ärlighetens namn säga att jag tror att det här kommer att ta tid. Vi får börja debatten nu. Vi får börja reformarbetet nu, men jag tror att det kommer att ta tid innan vi verkligen får resultat och en sådan biståndsverksamhet som vi vill ha. Jag kan garantera att vi ska göra allt vi kan under det svenska ordförandeskapet.
Fru talman! Vi har tidigare här i kammaren haft en debatt om alliansfriheten och neutralitetspolitiken och de förändringar som sker när det gäller Sveriges roll i det sammanhanget. Jag tycker att det skulle vara intressant att få höra utrikesministerns syn på de militära samövningarna med Ryssland som åtminstone har varit planerade. Jag vet inte om det fortfarande pågår planering. De bilder vi har sett och de rapporter vi har fått från Tjetjenien den senaste tiden är inte särskilt positiva. Det har varit ganska många problem och mycket våld. Enligt uppgift har hjälporganisationerna tvingats lämna området just för att det är så oroligt. Min fråga till utrikesministern är: Är det fortfarande regeringens uppfattning att Sverige under den pågående konflikten ska samöva militärt med Ryssland?
Fru talman! Det finns fortfarande väldigt stora problem i Tjetjenien. Vi kan se fortsatta strider. Trots att man från rysk sida uttalat en önskan om en politisk lösning verkar man inte ha tagit några initiativ för att verkligen få en sådan. Den humanitära situationen för de hundratusentals flyktingarna blir bara värre. Nu har också de utländska hjälporganisationer en efter en lämnat Tjetjenien. Det kommer naturligtvis att vara en viktig uppgift för oss inte bara i Sverige utan även i EU att fortsätta att ta upp detta i diskussionen och den politiska dialogen med Ryssland. När det gäller den svenska diskussionen om samövningar vill jag säga att det inte är planerat några renodlade militära övningar. Däremot har man planerat att öva räddningsinsatser, och det tog man också upp efter olyckan med Kursk.
Fru talman! Räddningsinsatserna bygger ju på det militära samarbetet. Det politiska dilemmat för regeringen måste ju ändå bli att å ena sidan tänker man fördöma situationen i Tjetjenien och å andra sidan tänker man samarbeta på ett område där militären är involverad. I princip tycker man alltså att det är okej att samarbeta där. För mig känns det väldigt förvånande att regeringen inte markerar genom att säga att även den här övningen kommer att skjutas upp.
Fru talman! Den övning som har diskuterats handlar om ubåtsräddning och en marinövning. Det är knappast aktuellt att samarbeta med de grupper som finns i Tjetjenien. Regeringen kommer självfallet att fortsätta att framföra kritik både politisk och när det gäller Rysslands militära insatser i Tjetjenien.

Fru talman! Ministern bekräftade vikten av att framtidsdebatten förs både med de tilltänkta medlemsländerna och med de nuvarande. Det är bra att få den bekräftelsen. Men en del av den framtidsdiskussion som berör EU gäller ju den stora mängden medborgares aktiva delaktighet i detta. Då ställs det stora krav på öppenhet och insyn i arbetet. Ministern har tidigare fått en fråga om öppenheten. Jag skulle vilja att ministern svarade på frågan om vad som kommer att prägla detta halvår. Kommer Sveriges krav på öppenhet och insyn att faktiskt kunna prägla detta halvår? Kommer recensionerna i juni att innebära applåder för att EU har tagit stora steg för att öppna och skapa delaktighet för människorna?
Fru talman! Vi kommer att göra allt för att det svenska ordförandeskapet ska vara öppet. Jag är inte säker på att det alltid kommer att leda till applåder. Det kommer nog att leda till rätt många protester också från andra länder där man kanske tycker att vår öppenhet går för långt. Men vi kommer att försöka offentliggöra, visa upp så mycket av EU-arbetet under vårt ordförandeskap som det någonsin går. Bl.a. har vi i dag en hemsida på Internet där vi har betydligt mer information än vad man någonsin tidigare har haft. Tanken är dessutom att man ska försöka anta den rättsakt om öppenhet som är förutsedd att vara före den 1 maj. Vi hoppas att det ska bli möjligt. Vi har samtidigt sett att här finns det stora skillnader mellan länderna. Vi är inte beredda att göra något som skulle påverka vår svenska grundlagsfästa öppenhet.
Fru talman! Tack för det svaret från ministern. Ska jag då tolka det som att öppenhetsakten inte med säkerhet kommer att antas under det svenska ordförandeskapet?
Fru talman! Jag hoppas att den kommer att antas. Det är det vi arbetar utifrån. Men det finns naturligtvis något slags gräns för hur långt Sverige kan sträcka sig för att få en öppenhetsrättsakt. Det får inte, som jag sade, påverka och försämra vår egen grundlagsfästa öppenhet. Det är ett för högt pris att betala.
Fru talman! Det väckte ilska hos många och förvåning hos än fler när Sverige avstod från att ta ställning för en resolution i FN:s generalförsamling som fördömde Israels övervåld i den pågående konflikten i Min fråga till utrikesministern är: Är det detta vi kommer att se av det svenska ordförandeskapet när det gäller utrikespolitiken? Kommer vi att se att vi inte längre tar självklar ställning mot en ockupationsmakts övervåld utan i stället anpassar oss till stämningar som finns inom vissa länder i den europeiska unionen? Min andra fråga handlar om Turkiet. Utrikesministern tog starkt avstånd från Turkiet men jämförde sedan det militära samarbetet mellan EU och Natolandet Turkiet med det samarbete som finns t.ex. med FN-styrkorna i Kosovo. Det var nog inte så välbetänkt. EU-förespråkare brukar tala om en gemensam värdegrund för militariseringen av EU. Min fråga är: Är den värdegrunden förenlig med det förtryck av demokrati och mänskliga rättigheter som systematiskt pågår i Turkiet?
Fru talman! Vi talar om en gemensam värdegrund för hela EU-projektet. Skälet till att Turkiet inte ens har fått börja förhandla om medlemskap är att de inte uppfyller kravet på gemensamma värderingar. En annan fråga är EU:s samarbete med Nato när det gäller krishanteringen. Där är det väldigt klart utsagt att EU och Nato är två autonoma organisationer som fattar beslut självständigt. Den stora diskussionen i dag finns inom Nato, där man diskuterar hur samverkan ska ske och där Turkiet blockerar detta för att man i praktiken vill fatta beslut på samma sätt som EU-medlemmar. Och det kan naturligtvis inte EU tolerera när Turkiet inte är EU-medlem.
Fru talman! Jag har förståelse för att utrikesministern har problem med att besvara alla frågor i en debatt. Men jag ställde också en fråga om ställningstagandet när det gäller Israel i generalförsamlingen, och jag vill gärna ha en kommentar till det. När det gäller Turkiet är det ju så att den uppbyggnad och den militarisering som pågår i den europeiska unionen förutsätter ett långtgående och systematiskt samarbete med Nato. Det har man vetat hela tiden. Natostrukturerna måste in för att detta militära samarbete ska kunna fungera. Samtidigt säger man sig värna, ibland i nästan rasistiska ordalag, om en sorts europeisk värdegrund som ska vara gemensam för denna militarisering. Min fråga är: Är denna över huvud taget förenlig med Turkiets systematiska kränkningar och brott mot mänskliga rättigheter?
Fru talman! När det gäller Turkiet tycker jag att Lars Ohly får börja lyssna på svaren och inte bara upprepa frågorna. Jag har väldigt tydligt talat om att den gemensamma värdegrunden finns inom EU. Där är Turkiet inte medlem och blir inte medlem så länge man inte har gemensamma värderingar. När det gäller Israel uttalade den svenska regeringen och undertecknad precis samma saker som stod i FN-resolutionen. Det var inte fråga om att dölja Sveriges röst. Däremot hade man sedan en diskussion om ifall det var rätt tidpunkt att anta FN-resolutionen. Men innehållet hade vi inga problem med. Det var tidpunkten som diskuterades.

Fru talman! Världen befinner sig i snabb förändring. Informationssamhället är utan gränser, och rörligheten i ett Europa där alltfler länder blir medlemmar i EU går mot en alltmer ökande gränslöshet. Europa blir alltmer öppet för hela världen. 1900-talet var nationalstaternas epok. 2000-talet kommer att bli mycket annorlunda. En regional samverkan över gränserna, ofta ledd av att forskning och utveckling växer av egen kraft, kommer att bli alltmer påtaglig. Rörligheten har markant förändrats. Varje svensk rörde sig för 100 år sedan 500 meter om dagen. I dag rör man sig 4 mil om dagen. Svenskar finns nu praktiskt taget över hela världen. Lite dramatiskt kan man säga att vid varje stor katastrof är alltid någon svensk med bland de drabbade. IT spränger alla gränser. Vi är på väg mot en tvåspråkig värld där alla i nästa generation kommer att tala sitt eget nationella språk med vänner och bekanta och engelska med alla övriga. Det här är rationellt. Det är praktiskt. Det är bra. Vi kommer att få se att ekonomin kommer att växa. Den kommer att växa i större delen av världen efterhand som tillväxten nu ökar i alla delar utom Afrika, där insatserna kommer att koncentreras på att få igång utvecklingen även där. EU:s fria rörlighet när det gäller människor, kapital, varor och tjänster kommer att gälla de flesta av våra grannländer och denna utveckling kommer att sprida sig alltmer över världen i dess helhet. Tillväxt kräver kreativitet, och kreativitet bygger på människors möten. Det bygger på att man har en stor kreativ massa. För att få tillväxt visar alla studier att man behöver goda universitet, bra flyg för människors möten och goda livsmiljöer, dvs. bra kulturutbud och fritidsutbud, bra skolor och bra bostäder. I Sverige finns det två tre områden som har alldeles speciella möjligheter att vara ledande i det kommande Europa. Det är Mälardalen-Sankt Petersburg Tallinn-Helsingforsområdet, det är Öresund-Berlin Hamburgområdet och det är Barentsregionen. De är allihop gränsöverskridande. Det är områden som har bland Europas allra starkaste möjligheter att få en god framtida utveckling, att spela i elitserien när det gäller att utveckla levnadsstandard, miljöfrågor och livsvillkor för medborgarna. Det gäller naturligtvis att skapa förutsättningar för att man ska kunna ta vara på de här möjligheterna. Det gäller kanske framför allt att skapa förutsättningar för utveckling av framtida branscher. Den viktigaste torde vara biotekniken som redan i dag drar 20 % av världens forskningsresurser och snabbt expanderar. De dominerande framtidsbranscherna är datakommunikation, som i dag tar i anspråk 40 % av världens forskningsresurser, optik, miljö och solarteknik och ren mat. Det gäller naturligtvis för oss att satsa på nischer inom de här branscherna, på eliter, de forskargrupper och branscher som redan i dag får anslag. Det är precis som inom idrotten elitsatsningar som lönar sig. Det handlar inte i första hand om rättvisa och fördelning. Riskkapitalbekymren är inte stora. Goda idéer drar alltid till sig de pengar som behövs. När man tittar på utvecklingen inom en region finner man att det första stadiet i utvecklingen av nya produkter, uppfinningar, är förlagt till universiteten. Nästa stadium, utveckling av prototyper, är vanligen förlagt till forskarbyar i nära anslutning till universitet och högskolor, och det är i det skedet som de här regionerna kommer att vara speciellt viktiga. Tillverkningen av nya produkter brukar vanligen inte lokaliseras till dessa heta miljöer, och det gör att denna utveckling ger fördelar inte bara för de regioner som jag talar om utan också för övriga delar av landet. Men för att klara den här utvecklingen och få denna dynamik i varje fall i två eller tre delar av Sverige fordras det till att börja med att man skapar faktiska förutsättningar för ett mer gränsöverskridande samarbete för kommunerna. Vidare krävs att man skapar möjlighet till en friare fysisk planering, harmoniserar skatter, ökar valfriheten och avbyråkratiserar. Skapandet av kraftfulla europeiska regioner med anknytning till starka svenska områden är en viktig framtidssatsning, som Sverige har all anledning att stödja. Sådana underlättande åtgärder kan möjliggöra konkurrenskraft för Sverige i vårt gemensamma Europa.

Fru talman! Sedan hiv/aids-epidemin inleddes på 1980-talet har 21 miljoner människor dött av aidsrelaterade sjukdomar. Det finns i världen i dag över 36 miljoner hivsmittade, och 25 miljoner av dem finns i Afrika. Aids medverkar till att de sociala och ekonomiska skillnaderna ökar inte endast inom de drabbade länderna utan också mellan nationer och världsdelar. Framtida generationer kommer tyvärr att drabbas ännu hårdare om inte snabba åtgärder sätts in. Det är inte acceptabelt att ha medicin och behandlingsmetoder till mänsklighetens tjänst för hiv/aids utan att de används, dvs. att man inte låter alla få ta del av dem. Jag tänker då framför allt på de aidssjuka i u-länderna. Här måste västvärlden ta sitt ansvar inte bara i ord utan också i handling. Sverige kan i olika internationella organ, bl.a. i EU, spela en viktig roll genom att vara pådrivande i fråga om humanitär medicinsk forskning och humanitär läkemedelshjälp till de fattigaste regionerna och länderna i världen. Sverige kan också vara ett föredöme genom att styra delar av det svenska biståndet till medicinsk hjälp till utsatta människor som har drabbats av hiv/aids i u-länderna. För Sverige liksom för Europas länder i övrigt borde det ligga ett rent egenintresse i att bromsa eller stoppa den hiv/aids-epidemi som vi har bl.a. i vårt närområde. Jag tänker på Ryssland och på de baltiska staterna. Enligt gjorda prognoser kommer dessa områden näst efter Asien inte att ligga långt efter Afrika, om inget görs för att bromsa den negativa utvecklingen. Inom ramen för den ominriktning av det svenska totalförsvaret som nu sker får vi inte vara främmande för att också genomföra långsiktiga civila internationella insatser t.ex. inom området förebyggande av katastrofer på det medicinskt-biologiska området. Jag anser att det är dags att vidga säkerhetsbegreppet till att också gälla farsoter av olika slag. Vi kan på aids framfart i Afrika se vilken utslagningskraft den epidemin har. 21 miljoner människor har redan dött. För epidemier finns inga gränser. Insatser mot hiv/aids är en fråga om mänskliga rättigheter. Det handlar om utrikes och biståndspolitik, men det handlar också om mänsklig säkerhet. Fru talman! Miljontals kvinnor lever i samhällen där traditioner och sedvänjor ger männen möjlighet att genom utövande av våld kontrollera kvinnorna. En anklagelse om ett omoraliskt beteende är, oavsett om den är sann eller osann, vanligen tillräcklig för att en kvinnas manliga släktingar ska ta lagen i egna händer och döda henne. Kvinnorna får vanligtvis inte möjlighet att bemöta anklagelserna. Själva anklagelsen i sig är tillräcklig för att smutsa en mans heder och utgör därför ett tillräckligt skäl för att döda kvinnan. Att arbeta mot företeelsen "hedersmord" handlar ytterst om att arbeta för mänskliga rättigheter och rätten till människovärde. Så särskilt långt från vår egen kultur är tyvärr inte heller "hedersmorden". Det visar den uppmärksammade rättegången om "hedersmordet" i norra Irak. Det handlade då om en ung flicka som vuxit upp i Sverige. För mig är det fullständigt ofattbart att en kvinna kan ha ett så lågt värde att hon egentligen inte har rätt att leva, om hon på något sätt visar att hon faktiskt anser sig ha ett eget människovärde. Jag anser inte att man kan gömma sig bakom kulturella och speciella värderingar därför att man tillhör en viss grupp, etniskt, religiöst eller vad det kan vara, utan människan har alltid samma värde och samma rättigheter oavsett vem hon är, vad hon representerar och var hon bor. Fru talman! Jag anser att det som jag nu har tagit upp är en så stor och allvarlig fråga att den måste behandlas i alla de sammanhang där mänskliga rättigheter diskuteras. Jag vill därför särskilt vädja till statsminister Göran Persson, utrikesminister Anna Lindh och jämställdhetsminister Margareta Winberg att lyfta fram denna viktiga fråga under den svenska ordförandeperioden i EU. Ett uttalande mot "hedersmord" i samband med något av de EU toppmöten som hålls i Sverige under våren är en väg för den svenska regeringen att tydligt visa var man står i den här frågan. Frågan är dock för stor och för viktig för att enbart behandlas här. FN har ett särskilt ansvar i fråga om de mänskliga rättigheterna. Jag vill därför också vädja till regeringen att på olika sätt föra upp frågan om "hedersmord" på FN:s dagordning i alla de sammanhang där mänskliga rättigheter diskuteras. Fru talman! Diskussionens vågor går i dag höga och uppfattningarna går isär om det utarmade uranets farlighet ur strålningssynpunkt. Frågan är om det kan ge livshotande skador på lång och på kort sikt på dem som genom olika omständigheter kan komma i beröring med det. Någon absolut kunskap om detta utarmade uran tycks inte finnas. Man tycks inte veta eller också vill man inte delge oss kunskap om vad som egentligen händer när exempelvis en stridsvagn genomborras av en uranbestyckad projektil. Den process som uranet då genomgår verkar man inte ha någon riktig föreställning om. Man vet dock att de som befinner sig i stridsvagnen eller dess närhet under ca 15 minuter utsätts för en strålning som motsvarar en svensk årsdos i överkant. Man vet inte heller vad som händer då det utarmade uranet efter en explosion hamnar i marken. Hettan kan göra att det pulvriseras och sprids för vinden. Vart det sedan tar vägen vet man inte riktigt. Fru talman! Eftersom det inte finns några konventioner eller avtal om förbud mot användning av utarmat uran, anser jag att FN måste tillsätta en kommission med uppdrag att bl.a. verka för ett förbud mot att använda utarmat uran i vapen. Jag vänder mig återigen till statsminister Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh med en förhoppning om att Sverige vill ta på sig den viktiga rollen som initiativtagare till en sådan kommission i FN:s regi. Om det framkommer att det utbrända uranet ger de negativa hälsoeffekter som medierna har rapporterat om står vi här inför några av de hot som det nya, vidgade svenska säkerhetsbegreppet tar upp, nämligen folkhälso och miljöhot. Därför menar jag att Sverige även här på ett naturligt sätt kan spela en viktig roll, inte minst genom att utnyttja det svenska ordförandeskapet till att få i gång en diskussion inom Fru talman!

Fru talman! Som stark EU-vän som har arbetat för att Sverige ska vara fullvärdig medlem och gå in med hull och hår i arbetet tänkte jag ändå i mitt inlägg här i dag ta upp ett par saker där jag är lite kritisk mot EU för att på det sättet försöka göra ett konstruktivt inlägg och arbeta för ett bättre EU i framtiden. Alltfler människor tar i dag del av och dras in i globaliseringsprocessen. Detta ger möjligheter till ökat välstånd till följd av fritt utbyte av varor, tjänster, information och kapital. Om EU förmår att visa vägen kommer andra nationer att följa efter och öppna sina gränser och marknader för fattiga länders produkter. Alltfler länder inser fördelarna med att öppna gränserna för sina medborgare. När kreativa krafter fritt får möta varandra vinner alla på det. Det är så våra möjligheter till frihet, fred och välstånd växer. Det är detta EU:s politik måste handla om. I dag får världens fattiga länder, utvecklingsländerna, inte möjlighet att öka sitt välstånd genom att exportera sina varor till i-länderna. I-ländernas tullar mot u-länderna är i genomsnitt alltför höga, ca 30 % högre än de genomsnittliga tullarna i världen. Det är en stor förlust för u-ländernas befolkningar. Men det är också en stor förlust för alla oss som lever inom detta område, exempelvis inom EU, som stänger ute. Vi kan inte, får inte och har inte möjlighet att välja produkter som är billigare eller som vi skulle välja om vi hade den möjligheten. Man talar ibland om ett Festung Europa, ett Europa med murar omkring sig som stänger ute människor och varor från andra delar av världen. Det måste förändras. Festung Europa var ett av de uttryck som jag själv fastnade för när vi hade debatt här i kammaren för tio år sedan när vi började diskutera dessa frågor. Det var just det som gjorde att jag ibland kände en viss tveksamhet inför vad EU skulle bli. Det får inte bli så att den europeiska gemenskapen och unionen blir ett Festung Europa. Då har vi misslyckats. Frihandeln måste vara målet. Handelshindren ska avskaffas inte bara för vissa utvalda länder och regioner utan för alla. I dag är det så att många av de gamla kolonialländerna har vissa favoriseringar inom handeln. Men man måste ha en öppnare attityd än så från EU:s sida. Det finns starka skäl att ta bort de egna handelshindren oavsett vad andra länder gör. Minskade handelshinder innebär att vi ökar konkurrensen och ger medborgarna fler och billigare alternativ att välja bland. Detta sker naturligtvis inte smärtfritt. Konkurrens med u-länderna kan kosta många jobben i ivärlden. Det är ett av hindren och problemen i debatten. Men är det skäl nog att stå utanför detta solidaritetsarbete? Att göra så slår mot de mest utsatta och de allra fattigaste länderna. Slutna gränser har aldrig varit och kommer aldrig att vara en del av en ekonomisk politik för frihet, välstånd och i förlängningen också för freden. Fattiga länders export är oftast koncentrerad till arbetsintensiva produkter, precis som fallet var för dagens utvecklade länder och rika länder i början av vår industrialisering för 100 år sedan. Vanligtvis finns i u-länderna i dag produkter inom jordbrukssektorn och inom tekoindustrin. EU:s högsta tullar finns just på produkter inom jordbruk och tekoindustrin. Vi vet vilken subventionering EU har inom jordbrukspolitiken. Dels har vi murar gentemot de länder som producerar jordbruksprodukter, dels subventionerar vi vårt eget jordbruk. På så vis försvårar vi import av produkter från utvecklingsländerna. WTO har gjort beräkningar av exportens betydelse för u-länderna. Enligt världshandelsorganisationen svarar exporten för nästan 40 % av deras BNP. Den årliga genomsnittliga tillväxten för u-länder med öppna ekonomier uppgick till 4,5 % under 70 och 80-talen medan motsvarande tillväxttakt var 0,7 % för u-länder med slutna ekonomier. Tidigare i debatten har vi hört exempel på vad slutna ekonomier kan leda till. Det gäller t.ex. i Kina, Nordkorea, Kuba, osv. Det är alltså en enorm skillnad mellan de öppna ekonomierna och de slutna ekonomierna. Detta borde bl.a. rörelsen ATTAC fundera grundligt över i stället för att bekämpa WTO. Jag har egentligen aldrig förstått vad det är man vill uppnå. Margareta Andersson var här i dag i sitt anförande inne på att ATTAC är någonting man ska bejaka och att det är bra. Men ur den här synpunkten förstår jag inte riktigt vad AT TAC vill uppnå. Kanske Margareta Andersson kan upplysa mig om vad det är i frihandelsarbetet och hela den politiken som ATTAC vänder sig emot. Med sina kraftiga demonstrationer förhindrar man demokratiska och öppna överläggningar om just frihandel. Det är ändå en väg man pekar på. Som jag tog ett exempel på här ger ökad frihandel utveckling. Inget bistånd i världen kan ersätta frihandel. Det skulle vara den största draghjälpen vi kunde ge utvecklingsländerna om vi öppnade vår handel. Sverige var också inne på det innan vi gick in i EU. Det är ett problem när vi nu är inne i EU att vi har fått en mur runt EU, och där ingår Sverige. Det är vad jag är kritisk mot. Det kritiserar jag också ATTAC för. Kanske vi kan få en liten förklaring till vad det är som är så bra med ATTAC-rörelsen, som i förlängningen förhindrar en frihandel.

Fru talman! Margareta Andersson säger att hon välkomnar en öppen diskussion bland vanliga medborgare. Det gör vi alla. Den pågår ständigt. Det finns hur många forum som helst att delta i för den typen av debatt som vill ställa upp på biståndet och skuldavskrivningar. Vi har ofta den debatten här i kammaren. Vi har den i enskilda organisationer och i kyrkor. Den debatten finns. Det finns plattformar för alla. Vad jag inte förstår är den våldsamma reaktionen ute på gator och torg som förhindrar när man ska diskutera sådana väsentliga saker som frihandelsfrågor inom WTO. Jag förstår inte varför man ska sätta käppar i hjulen på en sådan diskussion. Den demokratiska debatten och det demokratiska uppträdandet är så viktigt i dessa sammanhang.
Fru talman! Jag ser på ATTAC på detta vis: Det är en folklig reaktion på den nyliberala form som ekonomin har stöpts i under senare år över hela världen. Den nyliberala gjutformen innebär att politiken inte kan leva upp till människornas krav på det politiska och ekonomiska systemet. Jag tycker att det är väldigt sunt att den reaktionen har kommit. Jag har tuggat om dessa frågor i tio år. Jag kan inte påstå att jag har fått något vidare genomslag, men ATTAC har klarat det. Det välkomnar jag verkligen.
Fru talman! Den delen kan jag hålla med om. Det är bra att dessa frågor lyfts upp. Det är riktigt. Det är möjligt att vi som har sysslat med dessa frågor i decennier inte alltid har varit tillräckligt tydliga, tillräckligt klara osv. Men det jag vänder mig emot är tendenserna till ett odemokratiskt uppträdande. Det är i och för sig därigenom man har fått sin uppmärksamhet, men vad leder det till i förlängningen? Jag hörde en intervju i radion häromdagen, när det hölls en sådan demonstration på Sergels torg. En av deltagarna - en flicka - fick frågan vad de egentligen vill åstadkomma med detta. Hon blev svaret skyldig. Jag menar att diskussionen måste gå genom demokratiska processer. Vi kan inte börja med ett slags gatans parlament helt plötsligt. Vi måste ha en vettig dialog och en debatt, och slussa dessa genom alla de kanaler som finns. Man kommer inte runt det, tror jag.
Fru talman! Karl-Göran Biörsmark har säkert rätt i att det finns många frustrationer här - människor som inte riktigt har sambandet mellan orsak och verkan klart för sig. Men jag tror ändå att det ligger en intuition bakom detta. Det finns en frustration i samhället i dag. Det gäller inte bara Sverige. Det gäller över hela världen. Man ser hur eliterna går helt andra vägar än folket och hur de överger folkstyret och underordnar sig ekonomiska järnhårda lagar som inte upplevs som legitima. Det är en naturlig reaktion. Den kan få övertoner. Det ska vi försöka att undvika här i Sverige.
Fru talman! Vi ska inte bara undvika det här i Sverige, utan vi ska försöka se till att det undviks överallt där det uppträder. Det undergräver den demokratiska processen. Jag hoppas att vi under det svenska ordförandeskapet kan ha ett sådant förhållningssätt och suga upp de positiva krafter som finns i rörelsen, så att man får en vettig dialog och en kunskap om vad segt och trögt demokratiskt politiskt arbete innebär. Det finns inga snabba lösningar, utan det är en dialog. Det är det som skrämmer mig i denna ATTAC-rörelse. Det är lite av 1968-romantik över det hela. Jag tror att det nu gäller att ha ett öppet sinne och ta till sig de goda krafterna, och stänga ute de andra som förstör och fördärvar.

Fru talman! Jag tänkte ta upp frågan om mänskliga rättigheter i Turkiet. Det är andra som har gjort det före mig i denna debatt, men jag gör det med anledning av att Svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet - SSKT - var där nyss och gjorde en s.k. fact finding-resa, där vi samlade ihop fakta. I den kommittén ingår representanter för alla riksdagspartier. De mänskliga rättigheterna respekteras inte i Turkiet. Särskilt framgår det i den sydöstra delen av Turkiet, där undantagstillstånd råder sedan lång tid tillbaka - ett undantag som förnyas var fjärde månad. Ett krig som pågått under decennier mellan turkiska staten och PKK har avslutats. Att denna konflikt är avblåst från PKK:s sida har inneburit att färre kurder nu dödas, men fortfarande pågår myndigheternas trakasserier riktade främst mot den kurdiska delen av befolkningen, men också mot andra minoriteter. Här sker omotiverade frihetsberövanden, olaglig tortyr, försvinnanden och mord. Undantagstillståndet gör guvernörens makt över området större än t.ex. justitieministerns. Guvernören har vetorätt och styr utan folkligt stöd. De folkligt valda borgmästarna råkar ut för alla möjliga anklagelser och vet aldrig om och när de kommer att anklagas eller fängslas. Under den rundresa som vi i SSKT gjorde i månadsskiftet oktober-november fick vi ett flertal vittnesbörd under ett 20-tal möten vi hade om bristerna vad gäller mänskliga rättigheter. En rapport kommer inom kort att överlämnas till utrikesministern. Direkt efter vår hemkomst skrev vi ett brev till utrikesministern för att peka på några allvarliga erfarenheter som ministern kunde lyfta fram under sitt eget besök strax därefter. Det är lite synd att utrikesministern inte är här, men hon blir säkert informerad i efterhand om detta. Det gällde t.ex. ordföranden i Human Rights Foundation eller HRFT, Yavuz Önen, som står åtalad för att han tillsammans med flera andra givit ut en antologi om yttrandefrihet och för det riskerar ett långt fängelsestraff - upp till 22 år. Det är fullständigt horribla förhållanden som gäller yttrandefriheten i Det gällde också att undantagstillståndet i sydöstra Turkiet ännu en gång har förlängts med fyra månader, fram till februari 2001. Detta sker rutinmässigt hela tiden. Det bromsar all efterlängtad utveckling på demokratiområdet och på området för mänskliga rättigheter. En annan sak är att inrikesministeriet stoppar de gåvor och stöd som fristående organisationer vill ge till sydöstra Turkiet. Här hade vi ett praktiskt exempel på en organisation i Falkenberg som heter Agape, som hade ansökt om att få skicka sjukvårdsmateriel och handikapphjälpmedel till den kommunala hälsovårdscentralen i Diyarbakir, men som hade fått avslag. Ett tiotal sådana fristående organisationer från andra länder har önskat att få hjälpa till med uppbyggnaden av de nedbrända byarna, men de har inte ens fått svar från inrikesministeriet. Detta främjar inte utan motverkar bara fredlig utveckling av det fattiga och hårt drabbade området. Borgmästaren Feridun Celik i Diyarbakir är återigen åtalad och riskerar fällande dom. Det var den borgmästaren som utrikesministern träffade för ett år sedan i Diyarbakir. Skälet denna gång - han blev fängslad efter utrikesministerns besök - är att han föreslagit omskolning och rehabilitering av f.d. gerillamän och kvinnor. Turkiska staten har beslutat om skärpta straff för tortyr, och det välkomnar givetvis alla som stöder mänskliga rättigheter och en demokratisk utveckling. Men det har ingen större verkan i praktiken, eftersom man kan använda en annan paragraf som i stället talar om dålig behandling där straffsatsen kan göras om till villkorlig dom. Generellt används alltså den mildare paragrafen och den lägsta straffsatsen, men det mest anmärkningsvärda är kanske att guvernören hela tiden har vetorätt i området med undantagstillstånd när det gäller om åtal ska väckas mot statliga tjänstemän, dvs. poliser, gendarmeri och fängelsepersonal. Till sist i detta brev till Anna Lindh påpekade vi att ytterligare en by, som hette Cenlik, så sent som den 3 oktober 2000 brändes ned på polischefens order. Det innebar att 150 människor fördrevs. Orsaken till denna polischefs order lär enligt uppgift ha varit att byn inte fanns på kartan. Det är alltså ännu en by, utöver de ca 3 500 som tidigare bränts ned. Vi kommer, som sagt, med en utförlig rapport om våra erfarenheter. Sammanfattningsvis kan jag säga att utvecklingen inte ser ljusare ut nu än tidigare. En rad olika förslag om författningsändringar, projekt och andra positiva åtgärder ser ut att stanna på papperet, om de ens kommer dit. I praktiken sker inte den utlovade och förväntade utvecklingen mot upprättande av mänskliga rättigheter och en fördjupad demokratisk process. Korruptionen är utbredd, och i verkligheten är särskilt minoriteterna ständigt utsatta och har svårt att i den allmänna fattigdomen hävda sina rättigheter. De senaste skrämmande händelserna i turkiska fängelser är typiska exempel på vad som sker i Turkiet nu. 20 fängelser stormades av säkerhetstrupper den 19 december och fyra dagar framåt. 29 människor dödades och 140 skadades. Premiärminister Ecevit kallar det här för "Operation tillbaka till livet", men vi som känner till fakta vet att det handlade om fångarnas kamp för att slippa bli transporterade till isoleringsceller där man kan hantera dem på ett sätt som inte syns och inte märks. Meningen med operationen var just att flytta över fångarna till s.k. F typfängelser, som är isoleringsceller. Kurderna själva - det handlar om kurder och politiska fångar - kallar det här för dödsceller. Det pågår just nu en fruktansvärd hungerstrejk bland 2 000 fångar. Det är en stor del som dödsfastar. Det är oerhört allvarligt. Om utrikesministern hade varit här hade jag velat fråga vad Sverige nu tänker göra i den här situationen med dödsfastan. Vi hade ju en liknande situation 1996, och omvärldens reaktion stoppade den dödsfastan och fick Turkiet att förändra reglerna i fängelserna. Det var oerhört viktigt, och en sådan aktion måste till nu igen. Men det ser inte ut som att det blir någon sådan aktion just nu. Jag skulle alltså vilja skicka med till utrikesministern att Sverige som ordförandeland har ett extra ansvar i EU för att göra en aktion på det här området, och den måste göras nu.

Fru talman! EU har många stora utmaningar framför sig. En av dem är att finna en bättre hantering av asyl och invandringsfrågor. Liksom t.ex. handelsoch miljöfrågor är de gränsöverskridande, och de löses bäst med en gemensam politik. Redan genom den gemensamma marknadens tillkomst och de fyra friheterna, inkluderande fri rörlighet för personer, grundlades detta behov. Schengensamarbetet om en gemensam yttre gräns har, som jag ser det, förstärkt det här behovet. Men det har gått mycket trögt att komma fram inom det här området. Varje medlemsland har värnat hårt om sina traditioner och intressen. Genom Amsterdamfördraget slogs det fast att en gemensam politik ska utformas, och frågan flyttades från den tredje till den första pelaren och blev således ett ansvar för kommissionen. Därefter har arbetet fortgått genom att en handlingsplan utarbetats och en högnivågrupp tillsatts för att driva arbetet vidare. Inom Broderskapsrörelsen, den kristna sidoorganisationen inom socialdemokratin, har vi under lång tid arbetat med såväl flykting som invandringsfrågor i Sverige. Under senare tid har vi koncentrerat oss på flyktingfrågornas behandling inom EU och har därför utarbetat en program eller idéskrift när det gäller de här frågorna. Även om vi genom åren ofta har varit kritiska till den politik som har förts i Sverige menar vi att vårt land vid en jämförelse med övriga europeiska länder har fört en politik som har visat stor generositet mot asylsökande. Sverige bör därför ha goda förutsättningar att visa vägen till en human europeisk flyktingpolitik. Även om toppmötet i finska Tammerfors för drygt ett år sedan slog an en positiv ton i behandlingen av flyktingfrågan, präglad av en generositetens retorik, finns det anledning att känna oro för att den fortsatta mer handfasta hanteringen av frågan kan präglas av stor försiktighet, återhållsamhet och kanske t.o.m. det s.k. fästningsbyggandet. Det är mer än en känsla att arbetet inom EU mer har präglats av hur omvärlden ska kunna kontrolleras och hållas i schack än av hur människor som flyr för sina liv ska kunna få en fristad i Europa. Broderskapsrörelsen menar att den gemensamma politiken på detta område måste grundas på värderingar om solidaritet med utsatta människor. Det är vår gemensamma skyldighet att erbjuda skydd för flyktingar. Vi menar också att politiken måste grundas på både humanitet och generositet. Vi vill således se framväxten av en gemensam politik som inte rättar sig efter det land som har den njuggaste inställningen utan i stället strävar mot en ambitiös miniminivå där länder som vill kan gå längre i strävan att möta flyktingars behov. Denna politik ska leda till att mottagandet av flyktingar fördelas mer rättvist än i dag. Alla EU:s länder måste ta sin del av ansvaret. Vi vill inte enbart att Genèvekonventionen med tilläggsprotokoll till fullo ska omsättas utan också att politiken ska grundas på UNHCR:s rekommendationer. En politik som kommer i konflikt med flyktingkommissariatets synsätt kommer att skapa spänningar inom unionen, vilket inte kommer att gynna en långsiktig sammanhållning kring en gemensam politik. Liksom i svensk lagstiftning måste i den gemensamma politiken barnkonventionens riktlinjer omsättas. Flyktingdefinitionen måste harmoniseras. Vi behöver en gemensam syn på vem som är utövare av förföljelse. Vi menar att utöver förföljelse från stater ska också förföljelse från icke-statliga grupper innefattas, när staten inte ger det skydd som erfordras. Vidare bör gemensamma riktlinjer tas fram när det gäller förföljelse av homosexuella och könsrelaterade skyddsskäl liksom när det gäller risk för dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling och när det gäller flykt undan väpnade konflikter eller miljökatastrofer. 1997 års svenska lagstiftning är en god grund att utgå från i arbetet. Asylsökande som inte anses ha skyddsbehov bör få uppehållstillstånd om en avvisning innebär att de riskerar sina liv av hälsoskäl. Många andra situationer kan också motivera att man får stanna av humanitära skäl. Anhöriginvandringen behöver också bli mer generös, vilket vi inte minst har lärt oss efter den åtstramning som vi gjorde i Sverige i och med 1997 års beslut. Det är viktigt att hålla samman familjer för att man ska lyckas med integrationen. Vi menar att såväl den utformning av transportörsansvaret som det franska ordförandeskapet har föreslagit som den extremt långa viseringslistan - 130 länder - som Schengensamarbetet förutsätter bidrar till att människosmugglingen har ökat så kraftigt. Andra orsaker finns självfallet också, men varje åtgärd som vidtas för att hindra människor från att nå EU:s gräns bidrar till att människor söker sig andra vägar. Smugglingsvägen blir då en väg för dem som kan skrapa ihop pengar. Därför är det viktigt att Sverige anstränger sig för att finna en lösning när det gäller transportörsansvaret som inte än mer begränsar människors möjligheter att fly till ett EU-land. Vidare bör Sverige kraftfullt verka för att viseringslistan kortas avsevärt. Jag tycker att ett rimligt delmål skulle kunna vara att mindre än hälften av världens länder omfattas. Översynen av Dublinkonventionen måste ge ökad flexibilitet när det gäller möjligheter att frångå principen om första asylland. Särskilt gäller det för att man ska medverka till att hålla samman familjer, vilket är viktigt för en god integration. Men det gäller också så länge som de olika medlemsländerna praktiserar så skilda tolkningar av vem som är berättigad till asyl. En överenskommelse behöver komma fram som anger hur ansvaret för flyktingmottagandet ska fördelas mellan medlemsländerna och hur kostnaderna ska delas rättvist. Vid massflyktssituationer är behovet än större av en rättvis fördelning. Villkoren för flyktingarna ska även då grundas på de internationella avtal som medlemsländerna har tillträtt. EU-land ska inte straffas genom att besöksvisum till släktingar i EU-länderna förvägras. Det är inhumant. De närmast rutinmässiga återreseförbuden, som bl.a. Sverige praktiserar efter ett avslagsbeslut, har i dagarna kritiserats av Migrationsverket. Fru talman! Vårt engagemang kan inte begränsas till hur vi ska kunna ta emot flyktingar utan måste också omfatta hur vi ska motverka att flyktingströmmar över huvud taget uppstår. Många olika politikområden berörs utöver flyktingpolitiken, t.ex. utrikes och säkerhetspolitiken, handels och biståndspolitiken och också miljöpolitiken. Sverige är bra på konfliktförebyggande civila insatser och kan bidra till att utveckla EU:s politik inom detta område. Samma sak gäller insatser inom demokrati, mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning. Biståndspolitik för att motverka fattigdom är också ett av Sveriges viktiga bidrag, liksom arbetet för rättvis världshandel. Också en ambitiös internationell miljöpolitik bidrar till att begränsa flyktingströmmar. Fru talman! Mycket av det jag har nämnt är på gång inom EU-arbetet. Många förhållningssätt som jag tagit upp här backas säkert också upp av den svenska regeringen. Jag vill med mitt anförande stryka under hur viktigt det är att regeringen har en ambitiös ansats för en gemensam flyktingpolitik som präglas av generositet och humanitet.

Fru talman! Jag vill gärna hålla med föregående talare om de flesta synpunkterna på regeringens inriktning. Dock saknade vi kanske någonting från Berndt Ekholm när det gäller ledarskap och vad Sverige faktiskt kan göra självt, och då faller tanken på att han företräder ett parti som har regeringsmakten. Det gäller synen på asylprocessen i Sverige. Det är en del av den materiella lagstiftningen som det också kommer att sättas miniminivåer på inom EU så småningom. Då är det väldigt trist med de enorma handläggningstider, den brist på genomskinlighet och den rättsosäkerhet vi ser i dag. Min fråga till Berndt Ekholm är vad han tycker om detta och om han är beredd att där driva på sin regering. Ett annat område inom EU som har varit uppe till diskussion är frågan om reglering av massflyktssituationer. Där har en materiell lagstiftning varit på gång, men det var ett visst sjabbel från regeringens sida för snart ett år sedan. Är Berndt Ekholm beredd att driva på sin regering även där?
Fru talman! Ett enkelt svar är ja. När det gäller rättsosäkerheten tycker jag att vi har ett ganska bra system. Det blir dock än bättre efter den utredning som är på gång och som nu är föremål för behandling, om vi nu kommer att få ett domstolsförfarande. Jag pläderar i alla fall för någon form av domstolsförfarande. Om det blir en domstol eller flera tycker jag är sekundärt, bara det blir ett domstolsförfarande med tvåpartsförhållande. När det sedan gäller handläggningstider är ju detta en gammal fråga. Jag kom in i riksdagen 1985, och det är samma fråga vartenda eviga år. Jag tror inte att vi kommer ur det här. Vi kommer att få leva med besvär med handläggningstiderna. Men man kan bara svara ja på det Johan Pehrson säger, dvs. att vi måste göra allt vi kan för att korta dem. Där tror jag att han har Migrationsverket med sig och egentligen regeringen också. Man kan undra varför vi aldrig tar oss ur det här. Det tycks vara väldigt svårt. När det gäller massflyktssituationer sade jag i mitt anförande att vi bör leva upp till de konventioner som vi har anslutit oss till.
Fru talman! Det var bra med ett klarläggande om att vi står enade om något. Tydligen har Folkpartiet och andra partier allierade även inom Socialdemokraterna. Det är enormt viktigt att asylprocessen förs över till en mer regelrätt domstolsprocess. Det är näst intill absurt i dag: Vi har ett system med förvaltningsdomstolar för alla möjliga saker, men när det gäller människors rätt att uppehålla sig här i landet, motparten är den svenska staten och dessa människor riskerar att utvisas kanske till döden får de inte en rättssäker process. Det är fullständigt oacceptabelt. Men det behövs nog också en viss resursförstärkning till Migrationsverket, som det numera heter. Det är väldigt långa och omfattande balanser där. Jag hoppas att vi tillsammans kan driva på så att det sker en förändring där redan i den vårproposition vi har framför oss.
Fru talman! När det gäller allierade inom s har jag en känsla av att Johan Pehrson har alla inom s som allierade när vi talar om den här domstolsprocessen. Jag skulle bli otroligt förvånad om regeringen inte lade fram något förslag i den riktningen. Hela arbetet har ju gått ut på att vi ska ändra oss från den nuvarande utlänningsnämnden. Det ligger också i hela processens natur när det gäller invandrarfrågor: Vi klarar bara organisationen under en viss period, och sedan måste vi ändra. Det är inget konstigt med det. Men här är det faktiskt en djupare tanke där jag förutsätter att alla partier kommer att vara ense. Problemet kommer att vara om vi ska ha en specialdomstol eller de normala institutionerna inom domstolsväsendet. När det gäller resursförstärkningar känner jag inte till alla detaljer kring detta. Men man kan naturligtvis undra om det är resurserna det är fel på eller organisationen, för det fungerar inte tillfredsställande. Jag tror dock inte att vi ska ha några illusioner om att få detta hundraprocentigt. Det är svårt att hantera flyktingfrågor. Men det är klart att vi vill att det ska fungera bättre.

Fru talman! Hitintills har debatten i dag rört den europeiska unionen, och det är ju inte så konstigt. Det ligger väl i sakens natur att det som ligger oss närmast också präglar debatten. Alla har vi väl förhoppningen och önskan att Sverige ska bli mycket framgångsrikt under ordförandeskapet. Jag tänker dock ta upp en helt annan fråga, och den rör utrikesförvaltningen. I mitten av december tog jag del av en tidningsartikel där kabinettssekreterare Dahlgren intervjuades. Vi fick där bekräftat att man har för avsikt att öppna en ambassad i Minsk i Vitryssland. Detta var ett besked som jag hälsade med mycket stor tillfredsställelse och tyckte var roligt. Det är ett krav som vi moderater har haft och fört fram i olika sammanhang sedan 1994. Utrikesutskottet har också i olika sammanhang och i olika betänkanden fört fram det här önskemålet. I det senaste betänkandet, som debatterades under förra halvåret, hade vi en skrivning med ett starkt önskemål om att man skulle öppna ambassad, men majoriteten hade en skrivning som sade att man skulle göra det så snart som möjligt. Därför hälsade jag förstås detta besked i december med stor glädje. Jag förstod att det nu var möjligt och att vi kan förvänta oss att få en ambassad i Minsk under 2001. I samma intervju meddelades däremot att man har för avsikt att lägga ned ett antal ambassader. Det rör bl.a. Beirut, Tunis, Kuwait, Lima och Heliga stolen. Det är ytterligt allvarligt att Sverige drar ned på sin representation ute i världen. Det är ledsamt nog att vi de facto inte har någon representation i tre av de kandidatländer som finns under vårt ordförandeskap. Vi har nämligen ingen representation på Malta, på Cypern eller i Slovakien. Slovakien är förmodligen det allvarligaste. Att dra ned den svenska representationen i världen är att gå åt fel håll. Vad vi i stället behöver göra är att förstärka vår närvaro. Det är viktigt att Sverige finns på plats och är representerat ute i världen, inte minst med tanke på den utrikespolitik som vi de facto bedriver och faktiskt är överens om i den svenska riksdagen, nämligen att i all utrikespolitik betona vikten av de mänskliga rättigheterna och, framför allt, att demokratiseringsprocessen går vidare över världen. Man brukar säga att den delen av utrikespolitiken vilar på tre ben: offentlig kritik mot stater som kränker de mänskliga rättigheterna, bilaterala kontakter samt bistånd. Och vad kan vara mer viktigt när det gäller det andra benet, om vi uttrycker det så, nämligen de bilaterala kontakterna, än att vi finns på plats och är representerade ute i världen? Jag tror att det t.ex. kan bli förödande för Sverige i vårt agerande i Medelhavsprocessen om vi lägger ned ambassaden i Tunis. Jag har redan fått indikationer på att Tunisiens representanter här i Sverige hör av sig och frågar: Vad har vi gjort, eftersom ni behandlar vårt land på det här sättet? Jag skulle kunna dra en parallell, fru talman, även om den är något långsökt. Det pågår ju en kampanj för närvarande - vi ser den på annonspelare överallt - som handlar om hur barn reagerar. Barn gör inte som du säger, barn gör som du gör, står det. Jag tror att detta är fel signaler att skicka till våra samarbetsländer. Vi säger en sak och gör någonting annat. Nu säger man att neddragningen av ambassader ute i världen beror på ett plötsligt uppkommet budgetunderskott i utrikesförvaltningens budget. Det finns olika vägar att gå om man på sikt ska komma till rätta med det här underskottet - om man nu behöver göra det. Jag hör nämligen till den grupp som tycker att utrikesförvaltningen måste få kosta. Det är ingen annan som kan sköta det här åt oss. Det är stat mot stat som sköter detta. Det går inte att ersätta med något annat. Det här får man satsa pengar på, så att man är ordentlig representerad ute i världen. I detta inkluderar jag över huvud taget allt som gäller utrikesförvaltningen. Jag tycker att det är viktigt att vi kan rekrytera bra folk till utrikesförvaltningen. Vi kanske måste bredda vårt rekryteringsunderlag. Man kanske t.o.m. skulle kunna gå så långt att man säger: Ska vi bli konkurrenskraftiga i förhållande till andra branscher får vi se över lönesättningen inom UD också. Men jag tror alltså att den här delen av den verksamhet som vi bedriver måste få kosta. Jag är allvarligt oroad över att man går för långt i sin besparingsiver. En annan sak är hur mycket pengar man egentligen tjänar på att lägga ned, som ett exempel, representationen vid Heliga stolen. En mindre ambassad än den vid Heliga stolen i Vatikanstaten finns knappt. Då kan man invända: Ska man ha en ambassad som rör ett par hundra personer och som rör några kvarter i Rom? Men man ska inte underskatta katolska kyrkans inflytande i världen och den kyrkans påverkan över huvud taget på politiken i världen. Jag vill bara påminna om vad som hände i samband med Jag tror att det är viktigt att vi är representerade. Tar man bort ambassaden från Heliga stolen skickar det också en mycket lustig signal ut över världen, inte minst gentemot katolikerna i Sverige som är en ganska stor grupp. Jag tror alltså att man måste hitta ett annat sätt att hantera ett eventuellt budgetunderskott på. Inte löser man det kortsiktigt genom att lägga ned ett antal ambassader. Tvärtom tror jag att snålheten bedrar visheten, som man brukar säga ibland. Dessutom tror jag att det ger otroligt lite pengar att hastigt fatta sådana här beslut om att lägga ned representation. På sikt har vi mycket mer att vinna när det gäller utrikespolitiken genom att ha en ordentlig och bra representation ute i världen. Snarare än att minska vår utrikesförvaltning och vår representation ute i världen skulle jag tycka att det var bättre att man ökade på den, behålla de ambassader vi har i dag och på sikt försöka se till att vi får representation också i
Fru talman! Nu ska jag inte tala för Broderskapsrörelsen, nu ska jag försöka vara vanlig socialdemokrat. Men det hjälper inte. Jag kan inte representera regeringen. Det borde vara Anna Lindh som svarar på detta. Här är det faktiskt regeringen själv som fattar besluten. Vi har inte annat inflytande än att opinionsmässigt plädera för vår synpunkt. Generellt sett tror jag att det är väldigt viktigt att vi har en bred representation ute i världen. Det är den generella grunden. Sedan tror jag i och för sig att vi mer och mer måste se om vi kan söka oss via samarbete i Norden och i viss utsträckning också via samarbete i EU för att minska kostnaderna. Vi är trots allt ett mycket litet land. När det gäller de aktuella fallen förutsätter jag att regeringen väldigt noga prövar de argument som har kommit fram i debatten. Det kan gälla att inte enbart göra Heliga stolen till en kvinnofråga, för det är det inte. Det är en mycket större fråga än så. Det är exempelvis Beirut. Tunisien har en del pläderat för. Man bör göra en verkligt allvarlig genomgång av vad som är möjligt. Men de måste trots allt hålla sin budget. Vi måste ha respekt för det.
Fru talman! Det gläder mig att Berndt Ekholm delar min oro för detta. Jag hoppas också att Berndt Ekholm använder sitt inflytande som regeringsbärande parti för att försöka påverka regeringen i den riktningen att vi inte behöver uppleva att de här ambassaderna läggs ned. Sedan delar jag naturligtvis Berndt Ekholms uppfattning att vi ska vara kostnadseffektiva. Man ska hitta vägar för att hantera ekonomin på ett ansvarsfullt sätt. Men att dra ned på representationen i världen tror jag är en alldeles felaktig väg att gå.
Fru talman! Det är mycket lättare att arbeta i opposition och hitta fel och brister på olika sätt än när man sitter i regeringsställning och har ett absolut krav på sig att hålla sin budget. Vi måste hitta lösningar på detta. Jag förutsätter helt enkelt att regeringen i sitt interna arbete verkligen tar till sig den debatt som förs och mycket noga granskar vad man ska göra för att få sin budget att gå ihop. Och så hoppas jag att slutresultatet blir så bra det kan bli. Men det är väldigt svårt att säga att man inte ska hålla budgeten. Vi får ha respekt för den budgetprocess vi har, tycker jag.
Fru talman! Jag har inte sagt att man inte ska hålla budgeten. Jag har sagt att jag tycker att man ska hitta andra besparingsvägar. Jag tror att vi kanske kan arbeta gemensamt för det här. Jag tycker att vi ska ta upp den här frågan och försöka hitta en bred politisk lösning för att till varje pris förhindra att det här inträffar. Det finns säkert möjligheter att hitta andra utvägar för att utrikesförvaltningen ska kunna hålla sin budget.

Fru talman! Rubriken för denna del av den allmänpolitiska debatten är en viktig punkt. Det finns många anledningar till ett internationellt samarbete. En anledning är den orättvisa fördelningen av resurser i världen, en annan är att många utvecklingsfrågor inte kan lösas på nationell nivå utan måste lösas tillsammans med andra. Internationella kontakter är nu inte bara till för problemlösning, utan också för att man ska bli stimulerad och lära av varandra. För alla dessa aspekter finns ett flertal olika forum. Vänsterpartiet är ett internationalistiskt parti och välkomnar därför samverkan med andra länder. Vi vill försöka utnyttja alla dessa forum för samverkan. Jag tror också att alla partier här i riksdagen är för ett internationellt samarbete. Det vi inte alltid är överens om är hur detta samarbete ska ske. Vad gäller EU:s utveckling menar Vänsterpartiet att EU:s organisation lider av ett demokratiskt underskott. Om man formulerar det annorlunda och säger att vi vill ha ett mer demokratiskt samarbete i Europa tror jag inte heller att någon här invänder mot det. EU är en blandning av överstatlighet och mellanstatlighet och inte heller helt tydlig och klar. Tendensen i utvecklingen är däremot klar. Vi får mer av överstatliga och mindre av mellanstatliga beslut. Inte minst bekräftades detta av den senaste regeringskonferensen i Nice. En av konferensens huvuduppgifter var att förenkla beslutsgångarna. Men resultatet blev det motsatta. Som jag ser det finns det två huvudlinjer för att utveckla EU demokratiskt. Båda har sina för och nackdelar. Den ena är att unionen utvecklas mot en ren federation. Den är inte formellt odemokratisk, men behäftas enligt vår mening med stora brister, inte minst demokratiska. De federationer som historiskt varit framgångsrika har haft helt andra förutsättningar än EU 15 eller EU 27. Det har funnits en grund i en gemensam kultur och ett gemensamt språk. Dessa båda faktorer är nödvändiga för att olika delar i en federation ska kunna föra en politisk debatt, ha en gemensam ekonomi och en gemensam utrikes och säkerhetspolitik. En federation av EU 15 eller EU 27 kan knappast sägas uppfylla dessa kriterier. Klyftan mellan beslutsfattare och medborgare blir stor. Språk och olika förvaltningsstrukturer är också hinder för en demokratisk debatt. Ett argument för federation brukar vara beslutseffektivitet. Ett besluts effektivitet står i direkt proportion till dess legitimitet. Legitimitet kan endast erhållas genom en demokratisk process där medborgarna reellt kan påverka beslut och utkräva ansvar för dessa beslut. Vänsterpartiet menar att en federation är en återvändsgränd och motverkar ett hållbart demokratiskt samarbete i Europa. Den andra huvudinriktningen är ett mellanstatligt samarbete där de nationella parlamenten behåller beslutsrätten och får ta ansvar för de beslut man fattar. Därmed inte sagt att de nationalstater vi har i dag är den för evigt givna lösningen. I en mellanstatlig samverkan finns plats för samarbete mellan två eller flera nationer, kanske i olika konstellationer och former, beroende på vilket område man samarbetar om. I det mellanstatliga samarbetet är vägen till beslut en långsammare process, men de har å andra sidan en mycket större legitimitet och denna är en absolut nödvändighet för ett fungerande samhälle. Fru talman! Hur kan då EU:s institutioner utvecklas demokratiskt? Kommissionen är demokratisk och mellanstatlig i bemärkelsen att det finns en representant för varje land. Men när kommissionären är installerad försvinner den nationella kopplingen eftersom hon eller han måste avsvära sig det nationella intresset och enbart företräda EU. Så när kommissionen väl är på plats, var finns då det demokratiska inflytandet över kommissionen? Var finns öppenheten i beslutsprocessen? Hur agerar de olika kommissionärerna? Hur ska en väljare i Sölvesborg eller Bollnäs påverka och utkräva ansvar av en kommissionär? Kommissionen har ensam förslagsrätt, och ingen väljare kan påverka dem. Kommissionens roll bör därför minskas. Europaparlamentet är demokratiskt såtillvida att det väljs genom öppna och fria val. Parlamentet har också ett öppet beslutsförfarande. För att bli riktigt demokratiskt måste samtliga ledamöter kunna ställas till svars inför alla väljare. Detta är ju också federationens tanke. Som jag nämnde tidigare anser vi att det inte finns de nödvändiga förutsättningarna för en demokratisk federation av EU-länderna. Europaparlamentet ska därför inte få ytterligare makt. Ledamöterna kan inte demokratiskt ställas till svars för sina ställningstaganden. Legitimiteten är inte heller speciellt hög. Valdeltagandet i valet till Europaparlamentet 1999 var, med undantag av Spanien och Italien, på 50 % eller därunder. För Sveriges del var valdeltagandet rekordlågt, 38,8 %. De enda länder som hade ett acceptabelt röstdeltagande är de länder som har röstplikt! Ministerrådet är demokratiskt på det sättet att ledamöterna utses av väljarna och kan så länge enhällighet krävs för besluten också ställas till svars inför sina väljare. När enhälligheten uppges till förmån för majoritetsbeslut inträder samma dilemma som finns i Europaparlamentet. Väljare, t.ex. i Sverige, kan inte utkräva ansvar av en majoritet bestående av andra länders ministrar. Vid regeringskonferensen i Nice minskade dessvärre den delen beslut som kräver enhällighet. EU blev inte mer demokratiskt, tvärtom! Ett ganska enkelt sätt att ta ett steg i en mer demokratisk riktning hade varit att ge de nationella parlamenten förslagsrätt via ministerrådet. Fru talman! Vänsterpartiet vill påverka EU:s utveckling mot ett mer demokratiskt samarbete. Vi menar att det i dag är liktydigt med att det mellanstatliga arbetet ska öka. Det innebär att vi ska utnyttja alla de arenor som finns för att lösa gemensamma problem. Det innebär naturligtvis inte att vi då kommer att få igenom beslut som jämt är fördelaktiga för Sverige. Det blir ett givande och tagande, som det alltid är i förhandlingar. Men de beslut som fattas kommer att ha en demokratisk förankring som är absolut nödvändig för en långsiktigt positiv utveckling av internationellt samarbete.
Fru talman! Det var ett mycket intressant inlägg från Willy Söderdahl. Det var konstruktivt med idéer och förslag på hur EU kan utvecklas. Willy Söderdahl sade också att Vänsterpartiet är ett internationalistiskt parti och vill använda alla forum för detta samarbete. Det låter bra. Men Vänsterpartiet har ett problem här. Willy Söderdahls partiledare och politiske företrädare från utrikesutskottet, Lars Ohly, hävdar att man ska lämna EU. Hur går det ihop med att man vill använda alla möjligheter som finns i detta internationella forum och samtidigt vill lämna detta forum? Jag får det inte riktigt att gå ihop. Hur går resonemanget?
Fru talman! Det är en ofta återkommande fråga. Vi får ofta försöka förklara. Jag vet inte om jag kan, men jag ska försöka. Inför folkomröstningen ställdes vi inför ett ja eller nej till Maastricht. Vi i Vänsterpartiet stod då för ett nej. Det blev ett ja, och vi accepterar det. Det var före min tid i kammaren, men jag tror att vänsterpartisterna röstade för inträdet. Men vi är fortfarande kritiska. När utvecklingen i EU nu har gått längre än vad svenska folket sade ja till, går det att fundera över när det är dags för en ny folkomröstning. Att vi kräver utträde är en varudeklaration för var vi står. Men som läget är nu, tror vi inte att det snabbaste eller bästa sättet - som Folkpartiet tror - är att förändra EU demokratiskt inifrån. Nu är villkoren sådana, och därför använder vi arenan genom att vara konstruktiva och komma med förslag.
Fru talman! Jag vet inte om jag blir riktigt klokare på det svaret. Det är egentligen en ganska enkel fråga. Det är bra att ni deltar konstruktivt och har idéer om hur EU ska utvecklas, som Willy Söderdahl framhåller. Det kanske går att få svar på om ni samtidigt arbetar för att lämna EU. Det är det intrycket man får när man lyssnar på Gudrun Schyman, Lars Ohly och andra företrädare. Är det det som är upplägget?
Fru talman! Vi har accepterat den folkomröstning som har gjorts i landet. Nu är villkoren som de är. Där finns inget direkt aktivt arbete för att lämna EU, mer än att vi vid olika tillfällen har krävt folkomröstningar när förändringarna blir för stora. Folket ska då få ta ställning till om vi ska vara med eller inte. Nästa folkomröstning lär väl bli om EMU. Det är samma sak igen: Ska vi vara med eller inte? Så länge villkoren finns, försöker vi vara konstruktiva och komma med förslag för hur EU ska demokratiseras inifrån.

Fru talman! Inom migrationspolitiken brukar det finnas anledning att ta upp flyktingpolitiken när perspektivet, som i dag, är internationellt. Frågan om Sveriges och andra länders ansvar för världens flyktingar brukar flera partier ofta understryka från denna kammare. På sista tiden har dock frågan om arbetskraftsinvandring seglat upp på dagordningen. Det är en fråga som minst sagt också är internationell, inte minst eftersom Sverige delar sina demografiska utmaningar med hela västvärlden - bl.a. EU. Ekonomiska skäl eller rådande konjunkturläge får aldrig styra flyktingpolitiken. Som liberal vill jag se en värld, där människor över huvud taget kan resa och flytta fritt mellan olika länder. Det är en vision som kan tyckas långt avlägsen, men vars förverkligande trots allt påbörjats inom ramen för EU Den svenska ekonomiska historien är ett tydligt exempel på att invandring generellt är positivt för ett lands utveckling. Mångfald på den svenska arbetsmarknaden är därför bra, och en ökad arbetskraftsinvandring kan betyda mycket av eget värde. Det är när kulturer möts och bryts som fler innovativa idéer kan födas. Invandring av kvalificerad arbetskraft från utomeuropeiska länder kan dessutom på sitt sätt främja sysselsättning och integration för de invandrare som lever i Sverige i dag. Fler etablerade utländska experter visar att det är möjligt att ta sig in i och etablera sig i det svenska arbetslivet. De blir viktiga förebilder både för arbetsgivare som inte insett betydelsen av mångfald och för de många ungdomar med utländsk bakgrund som av lätt förklarliga skäl annars ger upp hoppet om en vettig framtid i Sverige. Över hela västra Europa pågår en debatt om när, var och hur man ska öka arbetskraftsinvandringen. Förenta nationerna har beräknat att ett nettoinflöde av arbetskraft till EU skulle behöva uppgå till 3,6 miljoner personer per år fram till 2050 för att antalet personer i arbetsför ålder ska kunna hållas konstant. Nu är det inte helt nödvändigt att antalet är konstant, men siffrorna talar om vilken dimension det rör sig om. Tidigare exportländer av arbetskraft, t.ex. Irland, ser i dag ökad invandring som en nödvändighet för att deras ekonomiska utveckling ska kunna fortsätta. Detta faktum gäller även Sverige i dag. Den stora frågan är hur en sådan arbetskraftsinvandring ska gå till och varifrån man kan räkna med att personer kan komma att utvandra för att invandra till vårt land. Fru talman! Invandringspolitiken har historiskt följt den ekonomiska tillväxten. Det gäller inte minst reglerna för arbetskraftsinvandring. Den senaste omfattande arbetskraftsinvandringen till Sverige ägde rum årtiondena efter krigsslutet. Det var främst tre faktorer som beredde vägen, nämligen den gemensamma nordiska arbetsmarknaden, organiserad överföring av arbetskraft från andra länder till Sverige och en mer eller mindre fri s.k. turistinvandring. Grundregeln efter andra världskriget var att utlänningar skulle ha fritt tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Det fanns undantag. Man övergav i alla fall kravet om arbetsvisering. En utlänning kunde resa in som turist i Sverige och därefter söka arbete. När man fått arbete sökte man arbetstillstånd på plats i Sverige. Det fungerade mycket bra, och Sveriges ekonomiska tillväxt var god. Det var först 1967 som politiken åter blev mer restriktiv. Utomnordiska invandrare krävdes fr.o.m. då på arbetstillstånd före inresan. Detta skulle först ges efter en arbetsmarknadsprövning. Flyktingar var självfallet undantagna. Sedan dess har reglerna stramats åt alltmer, också på flyktingområdet. I Sverige är arbetskraftsinvandringen i dag begränsad till 300-400 experter per år. Arbetstillstånd ges endast i undantagsfall. Till detta ska läggas flyktinginvandringen och anöriginvandringen, som bidrar till att öka arbetskraften. Men behoven är större än så, framför allt i framtiden. Det framstår inte som sannolikt att den framtida bristen på arbetskraft ska kunna avhjälpas genom invandring från nuvarande medlemsländer inom EU - detta särskilt med tanke på att nästan samtliga medlemsländer i EU i dag sitter med motsvarande demografiska problem som vi har. Den fria arbetskraftens rörlighet inom EU, trots de stora ekonomiska och sociala skillnader som råder, har inte lett till någon betydande arbetskraftsinvandring till Sverige hittills. Den socialdemokratiska regeringen har framhållit de s.k. kandidatländerna som framtida exportörer av arbetskraft. Det finns enligt min uppfattning ingen anledning att överdriva den potentialen. Som ett förberedande steg mot ett framtida medlemskap i EU har EU tecknat s.k. Europaavtal med tio kandidatländer i Central och Östeuropa. Det är bra. Avsikten med avtalen är att successivt skapa en frihandelszon mellan EU och motparten. De omfattar handel, ekonomiska aktiviteter i övrigt samt politiskt och kulturellt samarbete. Avtalen varierar mellan länderna. De innehåller bestämmelser om arbetstagares fria rörlighet, etablering och tillhandahållande av tjänster. Någon fullständig fri rörlighet för personer i enlighet med gemenskapsrätten finns dock inte. Vad gäller arbetstagare från dessa ansökarländer förutsätts att de fått arbetstillstånd inom gemenskapen innan de kan börja resa fritt. Det framstår vid en sammantagen analys således som om Sverige inte kan sätta alltför stor tillit till att kandidatländerna kommer att kunna utgöra den mjölkko på arbetskraft som regeringen hoppas på. Vi måste se vidare. Folkpartiet liberalerna anser att det ska vara en friare arbetskraftsinvandring till Sverige redan nu, liksom till EU. Alla som kan få ett jobb här ska också kunna flytta hit. Omvänt ska självfallet också alla svenskar som får jobb utomlands kunna flytta dit. Redan i dag borde medborgare från andra länder kunna beviljas möjlighet att arbeta i Sverige om ingen annan arbetskraft finns tillgänglig inom de länder som medverkar inom EES-avtalet. "Finns tillgänglig" måste rimligen tolkas som vad som normalt kan begäras av en arbetsgivare när det gäller att undersöka arbetsmarknaden inom EES-området. Det borde vidare kunna innebära att Sverige skulle återgå till att öppna för en ökad möjlighet att på plats i Sverige söka arbetstillstånd. Det skulle öka företagens möjlighet att själva avgöra vem de vill anställa. Det skulle också utgöra en stark förbättring för t.ex. de många människor som i dag inte får uppehållstillstånd men som har en fast och god förankring på arbetsmarknaden sedan lång tid. De kan med dagens stelbenta system inte anställas formellt utan måste resa ut ur Sverige för att söka arbetstillstånd. Detta gäller, som många känner till, inte minst läkare. Fru talman! Min uppfattning är således att en utredning snarast måste tillsättas som kan snabbutreda frågan om vilka förändringar som krävs i regelverket för att möjliggöra en mer omfattande arbetskraftsinvandring till Sverige. Vi vet att problemen blir akuta inom några år, och det är fullständigt osannolikt att Sverige kan sitta och plocka russinen ur kakan och beställa de personer som ska komma hit. Det krävs strukturella förändringar i regelverket och de krävs nu.

Fru talman! En inte oviktig motivering för Sveriges anslutning till den europeiska unionen var att framför allt miljön och miljöfrågorna krävde ett mycket nära samarbete över gränserna, eftersom miljöproblemen av naturliga skäl inte ser några nationsgränser. Sverige har i allra högsta grad orsak att kräva högre miljöambitioner från EU:s medlemsländer, eftersom vi naturligtvis påverkas av föroreningar från hela Europa. Då Sverige blev medlem i EU förbättrades många förutsättningar för en framgångsrik miljöpolitik genom ett positivt kunskapsutbyte och samarbete kring flera av framtidens stora utmaningar på miljöområdet och då inte minst klimatfrågan, som kanske är en av mänsklighetens större framtidsfrågor. Möjligheterna inför framtiden beror till mycket stor del på med vilken kraft Sverige väljer att driva miljöfrågor nationellt, inom den europeiska unionen och naturligtvis ut över världen. Som ordförandeland har vi i dag inte bara ett särskilt ansvar utan också goda möjligheter att vara pådrivande. Samtidigt som Sverige i vissa avseenden gått före inom miljöområdet måste vi i Europasamarbetet leva upp till en miljölagstiftning som inom många områden är mer krävande än den svenska. Så har t.ex. vårt land, liksom flera andra medlemsländer, kritiserats av kommissionen för att inte klara kväveutsläpp i jordbruket i tillräcklig grad. Klart är dessutom när vi ser ut över Europa att den biologiska mångfalden fortsätter att försämras, klimatförändringarna blir allt tydligare och havsmiljön utarmas. Hanteringen av kemikalier är otillfredsställande m.m. Samtidigt ökar transporterna och turismen kraftigt, vilket innebär ökade påfrestningar på miljön. Sverige bör konsekvent verka för att hållbar utveckling genomsyrar inte bara industri, jordbruk och handel utan naturligtvis all politik. Syftet ska vara att EU:s miljöpolitik skärps och ges en framträdande plats i det europeiska samarbetet. EU:s nya miljöhandlingsprogram är kanske just nu det viktigaste pågående arbetet för kommissionen när det gäller miljön. Man arbetar enligt uppgift nu i slutfasen med programmet. Det inriktas på att bättre integrera miljömålen i alla politikområden - en sektorsintegration. Det är viktigt att skapa en s.k. marknadsdriven utveckling, som inte är beroende av statliga ingrepp utan blir mer "självgående". Det nya miljöhandlingsprogrammet blir förhoppningsvis, enligt vad som framkommit, i positiv mån näringslivsvänligt. Det är glädjande att miljöpolitiken nu inriktas på att jobba med marknaden, inte mot den. När det gäller klimatfrågan och den globala uppvärmningen vet vi att koldioxidens koncentration i luften hittills har ökat med ca 32 %, och det är i stort sett omöjligt att hindra att den ökar ytterligare upp mot 60 %. Det går inte att hejda utsläppen snabbt eftersom mer än 75 % av utsläppen kommer från användningen av kol, olja och gas. De åtgärder som diskuterades vid klimatkonventionens möte i Haag nyligen, som jag dessutom själv hade förmånen att följa, lyckades man inte enas om trots att det bara var ett litet steg åt rätt håll men ändå helt otillräckligt för att bromsa upp utvecklingen. Kyotoprotokollets målsättningar måste snarast uppnås av EU liksom av övriga i-länder. De som i dag betalar priset för västvärldens energikonsumtion och livsstil är i första hand de fattigaste länderna på södra halvklotet, där klimatkatastroferna växer i omfattning. Jag vill önska regeringen och miljöministern lycka till med initiativ under den här ordförandeperioden - initiativ som stärker miljömedvetandet och viljan till aktiva miljöåtgärder, också initiativ som snarast löser de knutar som hindrade en överenskommelse i klimatfrågan i Haag i november. Det är också med förväntan jag ser fram mot den klimatproposition som kommer under våren och som statsministern talade så vackert om här på morgonen. Dessutom är den kommande propositionen kring kemikaliefrågorna också högaktuell när det gäller Fru talman! Östutvidgningen är en av de mest betydelsefulla processerna i Europa, även utifrån ett miljöperspektiv. Det är oerhört viktigt att kandidatländerna får hjälp att städa upp de svarta fläckarna efter kommunismen. Fortfarande kvarstår oacceptabla miljöförorenande verksamheter. Utvidgningen får inte innebära att miljömålen sätts åt sidan - kandidatländerna måste acceptera gemenskapens miljöregler fullt ut. Att flytta fram positionerna när det gäller östutvidgningen kommer att bli en viktig del av EU:s arbete under det svenska ordförandeskapet. Därför är det nu angeläget att planera för en hållbar utveckling i kandidatländerna. Problemen härvidlag är uppenbara, och svårigheten att leva upp till EU:s miljölagstiftning framhålls ibland som ett av de mest avgörande hindren i anslutningsprocessen. Eftersom kandidatländerna befinner sig på en avsevärt lägre utvecklingsnivå finns det stora möjligheter att styra den ekonomiska utvecklingen för att undvika de misstag som gjorts i västvärlden. Möjligheten till tekniksprång mot en hållbar utveckling kan vara en väg. Inte minst handlar det om att på ett framsynt sätt planera transportsystemen i kandidatländerna. Eftersom t.ex. järnvägsnäten är väl utbyggda finns det en relativt god grund för fortsatt positiv, miljövänlig transportutveckling. Hursomhelst måste en mer långsiktig och betydligt mer övergripande strategi till för att utarbeta en hållbar utveckling för just kandidatländerna. Det är också angeläget att stärka och skydda det lågintensiva jordbrukssystem som är vanligt i öst och som är gynnsamt när det gäller biologisk mångfald och låg användning av gifter. På jordbrukssidan måste man dessutom tackla frågorna om strukturanpassningar på landsbygden. Om en stor andel jordbrukare får det svårt att fortsätta sin verksamhet finns det en överhängande risk för en dramatisk migrationsström till städerna med efterföljande sociala och miljömässiga problem. Om vi vill förhindra detta måste det finnas en plan för alternativa sysselsättningar på den jordbruksmark som blir över när lantbruket effektiviseras. Möjligen kan produktion av energiskog och biomassa vara en del i en sådan plan och samtidigt bidra till en hållbar energipolitik. Fru talman! Tekniken kring GMO, genmodifierade organismer, är också en fråga på Europabordet. Gentekniken har blivit ett allt viktigare verktyg inom forskningen och har resulterat i många tillämpningar vid odling av jordbruksväxter. I USA och Kanada, där erfarenheten är som störst, har den inneburit ökad avkastning och bättre lönsamhet genom minskade kostnader för drivmedel och minskad förbrukning av kemiska bekämpningsmedel. Det är viktigt att de etiska problemställningarna kring modifierade livsmedel hålls levande. Ett sådant förhållningssätt har ett stort stöd bland europeiska konsumenter. Försiktighetsprincipen måste få en konkret tillämpning på Till sist: Problematiken när det gäller miljön har förändrats markant under senare år - från sanitära olägenheter i den närmaste omgivningen till storskaliga förändringar i naturen, från något lokalt till något globalt. Numera söker vi lösningar på miljöproblemen på alla nivåer, från den individuella till den internationella nivån. Framtiden kommer sannolikt att innebära förändrade beteenden i en rad olika sammanhang. Det handlar med andra ord om livsstilsfrågor. Livsstil och miljö hänger ihop. Ska vi klara en framtid med god miljö och goda levnadsförhållanden för Sveriges, Europas och kanske världens befolkning, kommer livsstilsfrågorna att behöva lyftas högt upp på handlingsprogrammen i det kommande Europasamarbetet.

Fru talman! Larmrapporterna duggar tätt. Det är rapporter om dioxinskandaler och nya fall av galna ko-sjukan ute i Europa. Samtidigt med de livsmedelskatastroferna har vi i TV kunnat se bilder av hur levande djur som nötkreatur och grisar utsätts för en fullkomligt avskyvärd behandling. Nya, tidigare okända produkter tillkommer snabbare än tidigare i livsmedelskedjan, och det blir allt svårare att veta vad vi faktiskt får i oss när vi äter. Konsumentfrågorna hör till de frågor som regeringen inte längre ger allra högsta prioritet under det svenska ordförandeskapet. Vi socialliberaler tycker att det är olyckligt. Vi vill att regeringen med tanke på den senaste tidens uppmärksamhet omkring de här frågorna ger betydligt högre prioritet till livsmedelsoch matsäkerhetsfrågor. De frågorna ligger nära miljöfrågorna, som ju regeringen sagt att den vill prioritera under det svenska ordförandeskapet. De finns några viktiga mål som Sverige bör sträva efter. Jag vill nämna mindre giftanvändning i jordbruket, permanent förbud mot alla typer av riskmaterial, t.ex. kadavermjöl i foder och mat. Det handlar också om generella BSE-tester i alla europeiska länder, även Sverige, stopp för plågsamma djurtransporter och effektivare kontroll av matproduktionen. Vad som är viktigt att komma ihåg i det här sammanhanget är att svensk djurhållning är bättre än många andra länders. Bl.a. har ihärdig opinionsbildning bidragit till det. Men det finns skamfläckar som vi behöver tvätta bort. Det gäller t.ex. exporten av svenska gödkalvar. Svenska kalvar körs till Holland, där de föds upp på blodmjöl, fjädermjöl och fett från kadaverfabrikerna. Det kan inte uteslutas att några av dem säljs på djurmarknader i Bryssel. Det kan alltså vara svenska kalvar som utsätts för den fruktansvärda behandling som vi med avsmak har kunnat bevittna i EU har vid flera tillfällen påpekat att veterinärtillsynen på svenska kycklinggårdar är otillräcklig och att det finns brister i produktionen, brister som man inte åtgärdar. Med tanke på att Sverige ofta framställer sig som ett land i EU som ställer mycket höga krav vad gäller miljö och livsmedelssäkerhet bör vi snabbt rätta till de här bristerna. Att säga nej till test av kött i Sverige, som ju jordbruksministern gjort, är både olyckligt och, menar jag, osolidariskt. Ett nej vittnar, tycker jag, om ett oförstående för de krav på säkerhet som måste ställas. Med tanke på den senaste tidens ökade larmrapporter måste konsumenternas trygghet prioriteras högre. För att Sveriges och övriga Europas konsumenter ska kunna känna sig trygga med den mat de äter måste omfattande och noggranna test utföras inom hela EU inklusive Sverige. Om regeringen har rätt i att BSE inte förekommer i Sverige blir det ett bra argument för de svenska exportansträngningarna. Förekommer BSE i Sverige så har svenska konsumenter en självklar rätt att bli informerade. Sverige har ett lika stort ansvar som de andra länderna i EU. Den BSE-spridning som vi ser över hela Europa måste stoppas. Jordbrukspolitiken avgörs på EU-nivå, och handeln med livsmedel definieras som en del av den inre marknaden. Av den anledningen måste huvuddelen av arbetet för bättre mat, bättre djurhållning, bedrivas på europeisk nivå. Det är framför allt ett par punkter som jag vill peka på. Exportbidragen för levande djur måste avskaffas. Det är de bidragen som medverkar till att göra de värsta djurtransporterna lönsamma. Och transporterna måste kortas betydligt. Sverige bör kräva att EU förbjuder långa transporter. På det sättet skulle det också gå att sätta stopp för den svenska kalvexporten. Reglerna för livsmedel måste skärpas. Fett från kadaver bör över huvud taget inte få förekomma i mat. Det är ju något som sker i dag. Köttmassa som har urbenats med maskin innebär risker. Därför bör inte sådan köttmassa heller få förekomma i livsmedel. De djurskyddsregler som finns i dag på både nationell nivå och EU-nivå efterföljs inte som de borde. Därför anser vi att kontrollmöjligheterna måste stärkas och förbättras. Erfarenheter visar att de nationella kontrollmyndigheter som finns i dag inte fungerar bra. Bevisen för det är många. Bilderna från kreatursmarknaderna i Bryssel är bara den senaste i raden av händelser som vi har förfasats över. Därför behövs det en kontroll av kontrollanterna på EU-nivå, ett matens och djurens FBI om vi så vill med uppdrag att kontrollera att gällande djurskyddsregler efterlevs och att de nationella myndigheterna verkligen sköter sina uppgifter. EU har redan en veterinärmyndighet som ligger i Dublin. Den skulle enkelt kunna byggas ut och ges denna uppgift. Likaså måste det införas strängare sanktioner mot dem som bryter mot reglerna. EU:s kommission har nu på allvar faktiskt börjat ta itu med dessa allvarliga och angelägna frågorna. I en rapport från december till ministerrådet och Europaparlamentet har den visat på de grymma förhållandena för djur i de olika medlemsstaterna, inte minst i Belgien. Och man har understrukit behovet av förbättrad kontroll och behovet av ny lagstiftning för att skydda djur under transport. Kommissionen har också pekat på behovet av att på längre sikt uppmuntra slakt av djuren närmare uppfödningsplatsen för att undvika långa transporter av levande djur. Men kommissionen har ju i dag inte makt att ändra på detta. Den avgörande makten har EU:s ministerråd. Det svenska ordförandeskapet med Göran Persson i ledningen måste göra allt för att skynda på arbetet med att skärpa djurskyddsregler och att förbättra kontrollen. Alla som önskar fortsätta att äta kött måste veta att köttet är producerat under översyn av höga kvalitets och etikkrav. Fru talman! Sammanfattningsvis: Vi måste sätta dessa viktiga och angelägna frågorna högt upp på dagordningen. Våra krav är: Förbud mot kadavermjöl i jordbruksfoder, förbud mot långa djurtransporter, ett federalt kontrollorgan, förbud mot att använda kadaverfett i mat och avslutningsvis förbud mot maskinurbenad köttmassa i livsmedel.

Fru talman! Harald Nordlund inledde med att säga att man från svenskt håll inte driver konsumentfrågor och livsmedelsfrågor. Jag tycker att det är djupt orättvist att påstå något sådant. Jordbruksdepartementet med Margareta Winberg i spetsen har redan under de inledande dagarna av ordförandeskapet verkligen gått i spetsen när det gäller förorätterna i fråga om behandlingen av djur och har snabbt reagerat mot de filmer och de bilder som har visats från bl.a. Belgien om djurhanteringen där och mot djurtransporterna. Från svensk sida har vi tidigare här från parlamentet tillsammans med Jordbruksdepartementet och Margareta Winberg tagit upp djurtransporterna. Konsumentfrågorna kommer fortsättningsvis att tas upp under hela detta halvår på alla de möten som leds av Jordbruksdepartementet.
Fru talman! Jag är medveten om att jordbruksministern har reagerat. Vad jag har sagt är att den svenska regeringen inte har valt att sätta dessa frågor högst upp på dagordningen under det svenska ordförandeskapet.
Fru talman! Jag har svårt att förstå vad Harald Nordlund menar när han säger att dessa frågor inte finns med högst upp på dagordningen. Konsumentfrågor tas också upp inom miljöområdet när det gäller hela kemikaliehanteringen. Kemikalier finns i väldigt många av de varor som vi dagligen använder. Och jag tycker att både livsmedelsfrågorna och kemikaliefrågorna verkligen står högst upp på dagordningen.
Fru talman! Det viktiga är att dessa frågor på allvar kommer att diskuteras under det svenska ordförandeskapet. Och när jag läser broschyrer och foldrar om vad som kommer att prioriteras under det svenska ordförandeskapet så finns inte dessa frågor upptagna bland de frågor som man kommer att prioritera allra högst. Men det är möjligt att man i alla fall väldigt noga kommer att ta upp dessa frågor. Vi får hoppas att det blir så.
Fru talman! Mycket av det som Harald Nordlund tar upp här har också diskuterats i miljö och jordbruksutskottet. Och det råder faktiskt en väldigt stor enighet om god djurhållning och god djuretik. Såvitt jag vet har inte någon i utskottet på något sätt någon annan inställning än Harald Nordlund. Men det som gör mig lite bestört är att Harald Nordlund också väldigt hårt kritiserar våra svenska bönder och svensk livsmedelsindustri. Menar Harald Nordlund att svenska bönder och svensk livsmedelsindustri bär sig så illa ut som det framkom i detta anförande?
Fru talman! Enigheten om dessa frågor är stor. Men det räcker inte med att konstatera att vi är eniga, utan vi måste tala om dessa frågor, och vi måste driva på. Och där försöker vi gå före därför att vi anser att dessa frågor är så oerhört viktiga. Det sista som Ulf Björklund sade förstår jag bara inte. Jag riktar inte kritik mot Sveriges bönder. Sveriges bönder gör ett otroligt bra arbete.
Fru talman! Hur är det då gentemot Livsmedelsverket? Det krävs naturligtvis resurser om man skulle behöva göra kontrollerna bättre. Är det så att Harald Nordlund och Folkpartiet verkligen har satsat mer pengar i sin budget för 2001 just till Livsmedelsverkets arbetsområde, eller är det möjligen så att det är där som man har skurit ned? Från Kristdemokraternas sida så har vi faktiskt lagt till pengar där, eftersom vi inser att detta är ett område där arbetet självklart måste ske med hög kvalitet.
Fru talman! Ulf Björklund och jag har häromdagen faktiskt fått information vid samma tillfälle om de test som nu kommer att genomföras, test på alla kadaver och alla slaktdjur. Och då talar jag om kor. Vi har kunnat konstatera att man bedömer att det kommer att bli möjligt att klara detta. Man sade att det blir jobbigt men att man bedömde att det är möjligt. Nu har vi att avvakta resultatet av dessa test. Vi får då hoppas att antalet falsklarm inte blir så stort och ännu mer hoppas att man inte ska finna några prov som är positiva.

Fru talman! Nu har det inletts, det som vi har talat om så länge och haft så stora förväntningar på, nämligen ordförandeskapet i EU. Detta ger oss möjlighet att ytterligare flytta fram positionerna i EU:s miljöarbete. Som föregångsland på miljöområdet har Sverige ofta gått i täten för en tuffare och strängare politik på EU-nivå. Vi har på hemmaplan visat vägen för att sedan framgångsrikt kunna driva på utvecklingen inom hela EU. Och detta är viktigt även i fortsättningen. Därför blir man förundrad över hur en del av våra andra partier säger sig driva miljöfrågorna.

Fru talman! För cirka två timmar sedan fördömde Mats Odell i en replik de brittiska tories för deras motstånd mot EU:s utveckling till en stat, en federal superstat med 450-500 miljoner människor. Jag känner samma oro som många svenskar och de brittiska tories inför denna utveckling. I mitt anförande ska jag försöka visa vilka stora målkonflikter och problem som EU:s federala utveckling bäddar för. Det har under de senaste veckorna avslöjats att den tyske utrikesministern haft ett nära samarbete med, ja, t.o.m. en ledande position i, kretsarna kring Baader-Meinhof-gruppen, en organisation som byggde på avancerat våld i sitt program och som var klart antidemokratisk och intolerant. Tyskland väljer de regeringar de vill ha. Deras val kan vi och ska vi inte påverka i Sverige, men samtidigt måste vi tänka igenom vår egen ställning. Det är viktigt att värna vår egen suveränitet och att själv svara för vår utrikesoch inrikespolitik. Vi bör sky federala äventyr. Utrikesministern fastslog här i kammaren för en dryg månad sedan att hon och regeringen skulle motsätta sig en juridiskt bindande rättighetskatalog i Nice. Hur blev det? Katalogen antogs men den sades inte vara bindande, åtminstone inte ännu. Men verkligheten är annorlunda. En hög befattningshavare inom EU-domstolen deklarerade före beslutet att EU domstolen kommer att betrakta rättighetskatalogen som ett viktigt inslag i dess dömande verksamhet, dvs. att domstolen betraktar katalogen som juridiskt bindande oberoende av vad ministerrådet beslutat. Detta är allvarligt och fäster uppmärksamheten på viktiga brister när det gäller maktfördelningen inom EU. Utrikesministern kan inte ha varit omedveten om EG-domstolens inställning. Ett nej, ett veto, hade kanske varit berättigad i denna fråga. Den 15 december 2000 hade The Times en artikel på framträdande plats med rubriken "EU kritiserar Chirac för att skriva om Niceavtalet". I den slutliga avtalstexten fanns nämligen små men betydelsefulla ändringar som premiärministrarna från de olika länderna inte känt till, i varje fall inte känt till vidden av dem. Det gällde bl.a. antalet parlamentsplatser. Förändringar kunde uppfattas som diskriminering av vissa mindre länder. De till synes små "sista-minutenändringarna" innebar ett nytt innehåll på avgörande punkter. Niceavtalet har kallats EU:s nya konstitution. Konstitutionella beslut brukar vara omgärdade av mycket noggranna regler och stor tröghet i beslutsfattandet. Sådana regler får inte fastställas av en slump. Reglerna får inte underminera demokratin. Reglerna får inte skapa problem med rättsenligheten. Reglerna får inte öka riskerna för djupgående konflikter. I EU följer man inte de konstitutionella försiktighetspsprinciperna. Citat från The Times: "De flesta av besluten togs i all hast mellan 4.10 och 4.20 på morgonen och även om statsministrarna var vakna så hade de inte tid att tänka efter vad de gjorde." Detta sade en nordisk seniordiplomat som deltog i den fyra dygn långa toppkonferensen. Niceavtalet innehåller vidare en rad beslut vars konsekvenser inte analyserats, exempelvis att en inre krets av framför allt stora länder kan vidga sitt samarbete utan hänsyn till mindre länder. Detta kan leda till ännu större makt för de stora. De små ländernas minoritetsstatus förstärks. Det kan också leda till att EU vittrar sönder, inte mig emot. Men kärnpunkten är att ingen ansvarig regering och inget ansvarigt parlament bör godkänna en konstitution som tillkommit på det sätt som Niceavtalet har gjort. Det finns ytterligare frågetecken kring Niceavtalet. Dessa gäller dels vad som står i avtalet, dels vad som inte står där. Socialförsäkringssystem inklusive pensioner finns med där, fast detta egentligen inte tillhör EU:s beslutsområde. Man har en önskan, tycks det, att harmonisera pensionssystemen. Men texterna är otydliga och själva redigeringen av texten ger upphov till stor osäkerhet om vad som verkligen avses. Socialförsäkringsfrågor ska inte tillhöra EU:s angelägenheter. Dessvärre tycks en ändring vara på väg. Textens oklarheter kan öppna möjligheter för en harmonisering av pensionssystemen till stor skada för svenska skattebetalare, svenska pensionssparare och svenska pensionärer. Texten är så oklar att EU kan komma att i framtiden uppträda som "en tjuv om natten". Niceavtalets konstitutionella förändringar motiverades med utvidgningen av EU. Men utvidgningen är omöjlig om man inte gör en radikal förändring av jordbrukspolitiken. Sådana förslag saknas. Finland hotar, meddelades det häromdagen i svensk press, att inte godkänna Niceavtalet. Vad gör Sverige? Kan verkligen en ansvarskännande regering och ett ansvarskännande parlament säga ja till en konstitution som kommit till på det här sättet? Kan verkligen regeringen och de politiska partierna säga ja till en alltmer långtgående federation som urholkar vår suveränitet? Pehr G Gyllenhammar har från sina utgångspunkter hårt kritiserat Niceavtalet och hävdat att Sverige borde ha nyttjat sitt veto för att stoppa det. Jag anser att han har tunga skäl för sitt uttalande. När Niceavtalet kommer till riksdagen för godkännande avser jag att rösta nej. Skälen är många. Dessa kommer jag att redovisa motionsvägen.

Fru talman! Politikerförakt finns på vars och varannans läppar de här dagarna. Det finns många skäl att se ned på politiken, och jag ska inte försöka att vikta de olika skälen. Ett skäl är jag mycket starkt medveten om, och det är vad EU-medlemskapet har inneburit för tilliten till demokratin i Sverige. Det är naturligtvis ett allvarligt problem för legitimiteten i vårt politiska system när människorna ser att eliterna går åt ett håll som inte sammanfaller med folkflertalets uppfattning och när det också är ganska uppenbart att man inte bryr sig om den dåliga förankringen. Som jag ser det finns det två skäl till att demokratin har legitimitet. Det är att det politiska systemet levererar det som väljarna har anledning att förvänta sig, att institutionerna både fungerar administrativt och inte är korrumperade. Men det finns olika krav i olika länder. I Spanien omfattar man EU-tanken därför att det ger mycket pengar till landet och därför att det har säkrat demokratin i den gamla diktaturen Spanien. I Italien känns det väldigt angeläget för människor att komma nära en politisk struktur som har en någotsånär anständig hederlighet inbyggd i sig. I Frankrike har politiken alltid varit en sysselsättning för en elit långt ovanför de vanliga människorna och med väldigt dåliga kontaktvägar dem emellan. Men i Sverige, som en gammal folkrörelsedemokrati, är kraven större. Svensken i gemen anser att EU är odemokratiskt och att det är odemokratiskt att eliterna går en annan väg än folkflertalet. Fru talman! Det talas ofta om EU:s demokratiska underskott. Då kan man få intrycket att det är något som går att rätta till. Kanske det gör det, men det kräver i så fall väldigt drastiska ingrepp i den nuvarande konstruktionen. Vi ska veta att EU-konstruktionen från början är gjord för att vara odemokratisk. Den är gjord för att åstadkomma en oåtkomlig överstat. Det var Jean Monets funderingar när han skrev utkastet till det som sedan blev Schumanndeklarationen. Han ansåg nämligen att Europa befann sig i en nödsituationen. Demokratin kunde sättas åt sidan inför det högre målet att säkra Europas fred i framtiden. Tyvärr har denna konstruktion och detta sätt att se på EU levt vidare. Detta har inte förändrats och har inte lett till några omdefinieringar. Som lök på laxen fick vi Maastrichtavtalet, som är nyliberalt till sin konstruktion från början till slut. Genom EMU cementeras denna nyliberala konstruktion. Därför finner jag det mycket anmärkningsvärt att demokratiutredningen, som vi nyligen har fått ta del av, inte med ett ord nämner EMU, ECB eller den problematik för svensk demokrati som detta innebär. EMU är ju konstruerat för att skapa oåtkomlig expertmakt. Den är ett exempel på den syn på maktdelning och självbildning som t.o.m. Lars Tobisson i dag har tagit avstånd från. Han bekänner sig till parlamentarismen. Ändå understödjer han livligt att vi ska vara med i EMU. Som jag ser det är det kapitalets fria rörlighet som är den strategiska faktorn i EMU och också i EU:s sätt att fungera. När man väljer valutapolitik kan man välja mellan tre mål, endera självständig ekonomisk politik, fast penningvärde eller fri rörlighet för kapitalet. Men det är bara två av dessa som man kan välja. EU har valt fast penningvärde och fri rörlighet för kapitalet. Det utesluter alltså en självständig ekonomisk politik. Det är en återgång till den syn på ekonomi och politik som rådde före första världskriget. Då var det budgetbalans, fast penningvärde och överskott i utrikeshandeln som gällde. Eliterna hade en grundmurad misstro mot demokratin, mot folkligt inflytande. Så småningom slog parlamentarismen igenom. Keynesianism och folkstyre blev det som ledde den politiska utvecklingen. Jag tror att det var 1952 som vi gick vi med i Bretton Woods. Det var i princip ett världsomspännande valutasamarbete som byggde på självständig ekonomisk politik och fast penningvärde. Under de år som Bretton Woods fungerade kunde vi bygga välfärdsstaten, därför att vi kunde bedriva en självständig ekonomisk politik. För mig är det tydligt att det finns en samvariation mellan synen på ekonomi och på demokrati. Vi är nu tillbaka i den syn på ekonomi som mer eller mindre automatiskt ger en syn på demokrati som jag har svårt att acceptera. Fru talman! Jag antydde tidigare att det finns ganska svåra vägar för att förändra EU i demokratisk riktning. De alternativen är att man begränsar kapitalets fria rörlighet, återför beslutanderätten till den nationella nivån eller att EU utvecklas till en federation fullt ut. Den sistnämnda vägen har inte stöd i Sverige, utom möjligen i Folkpartiet. Min tid rinner snabbt ut. Jag skulle ha citerat Hans Agnés bidrag till demokratiutredningen, men det finns inte tid för det. Jag ska avsluta med att säga att alltfler forskare varnar för att EU under trycket av ekonomiska eller politiska kriser utvecklas till ett auktoritärt styre. Det gör jag också.
Fru talman! Bengt-Ola Ryttar och jag brukar ofta vara eniga, vilket kanske är förvånande. Jag är alltid noggrann med begrepp. Bengt-Ola Ryttar sade att EU är en nyliberal konstruktion. Då används ordet nyliberal helt fel. Jag kan säga att EU är teknokratiskt, fransk-teknokratiskt och byråkratiskt. Det är protektionistiskt. Man vill skapa en inre marknad, men man vill ha murar utåt. Det vill inte de liberaler som fick sin kunskap från Hayek, från The Economists gamle andre andreredaktör Norman Macrae osv. Använd inte ordet nyliberal i detta sammanhang. Säg i stället att EU är en teknokratisk, byråkratisk organisation.
Fru talman! Det ligger en del i de anmärkningarna. Jag ser ändå det hela som ett i princip nyliberalt projekt, eftersom det går ut på att marknaden tar makten över politiken. Det förbjuder Keynesianism och folkstyre.
Fru talman! Jag tror inte att Kohl, Mitterrand och andra höga toppar i EU:s utveckling har varit nyliberala. Men de har gjort ett fel. De har trott att ekonomi betyder allting. Vi måste veta att ett liberalt samhälle måste hålla mycket på att få fram ett bra civilt samhälle, på mänskliga värden osv. Allt är inte pengar. Tyvärr har politiken ibland bara handlat om pengar. Då har vi fått detta missförstånd. Där framgår att detta är en felsyn. Det kan ofta vara journalister eller medier som har förmedlat den.
Fru talman! Jag vill understryka vikten av att vi styr vårt land och att andra länder styrs med annat än pengar för ögonen. Margit Gennser citerade Pehr G Gyllenhammar. Han har också poängterat att ett samhälles utformning har tagit många hundra år. Det är en känslig mekanism att peta i. De brutala ingrepp som vi har utsatts för under senare år är inte ägnade att stärka demokratins legitimitet.

Fru talman! Jag kommer i mitt anförande att begränsa mig till att tala om EU sett med ekonomiska ögon. Jag är fullt medveten om att allt inte är ekonomi, men tiden är som sagt begränsad. Ur min synvinkel tenderar EU att fokusera för mycket på den egna inre cirkeln. För att EU ska bli mer konkurrenskraftigt ekonomiskt sett och mer accepterat bland EU:s egna invånare är det nödvändigt med en större uppmärksamhet på vad som händer utanför den egna unionen. Tiden står inte stilla och väntar tills EU har funderat, organiserat och integrerat färdigt. Utvecklingen och konkurrensen i omvärlden accelererar tack vare ny teknik, nya resmöjligheter och ny kunskap. Hungern och drivkrafterna hos både mer och mindre utvecklade länder kommer att innebära en ökad press på EU att fungera och agera på ett modernt och ekonomiskt konkurrenskraftigt sätt. När det gäller den ekonomiska konkurrenskraften finns åtskilligt att önska inom EU. Exempelvis är EU fortfarande ett högskatteområde med otillräcklig sysselsättning och bristande flexibilitet på arbetsmarknaden. EU saknar en effektiv gemensam kapitalmarknad. Det återstår mycket att göra när det gäller avregleringarna inom bl.a. post-, tele och elmarknaderna. Det finns framför allt tre skäl till att EU måste förbättra sin konkurrenssituation. Det första är att sysselsättningen är för låg. Den genomsnittliga sysselsättningsnivån 1998 var i Europa, om man tar hänsyn till arbetstiden, 53 %. Det ska man jämföra med USA:s sysselsättningsnivå, som var 73 %. Det positiva i siffrorna är att EU har en stor potential när det gäller produktion och försörjning, som man inte utnyttjar genom att ha så många undersysselsatta människor. Det andra skälet till att EU måste förbättra sin konkurrenskraft är att välfärden kommer från det arbete vi utför. Tvärtemot vad som ofta hävdas från vänsterhåll finns det inget samband mellan hög skatt och hög välfärd. I stället är det många växande små företag och en större marknad för nya tjänster och varor som driver tillväxten. Det är viktigt att bl.a. välutbildade personer finner det attraktivt att bo i regioner som vill växa långsiktigt. Det tredje skälet som pressar EU är den nya tekniska utvecklingen. Data, Internet och mobila tjänster ökar inte bara konkurrensen inom EU. I lika hög grad ökar konkurrensen från tredje land. Att handla digitalt, göra affärer, flytta pengar är lika lätt att göra med sin granne i EU som att göra det med någon annan på andra sidan jordklotet. Tullen på sådana transaktioner är i praktiken obefintlig. Frågan är hur EU ska göra för att möta konkurrensen. För det första måste EU:s förhållande till omvärlden präglas av mer öppenhet och lägre handelshinder för att få en långsiktigt hållbar och positiv utveckling. Höga yttre tullar på t.ex. kött och textil missgynnar framför allt Östeuropa och andra utvecklingsländer. Det drabbar inte bara deras befolkning utan även konsumenterna i EU, tvärtemot vad AT TAC påstår. Tänk bara om EU hade rivit sina handelshinder för kött från t.ex. Argentina, Nya Zeeland och Australien. Köttet från de länderna kommer från djur som äter sig mätta på gräs direkt från stäpperna. Det hade varit bra, inte bara för konsumenterna i EU utan på sikt också för djuren inom det europeiska jordbruket. Det är emellertid inte bara tullar som utgör handelshinder utan även höga skatter på varor, tjänster och välutbildad arbetskraft. Oförmånliga skatter på såväl finansiellt som intellektuellt kapital utgör hinder för ett effektivt utbyte mellan EU och omvärlden. För det andra måste EU ha ett skattesystem som gör att länderna konkurrerar med varandra när det gäller skatten. Det finns områden som har intern skattekonkurrens i världen, och dessa områden har mycket lägre skatter. Jag tänker speciellt på Schweiz och USA. Nu talar t.ex. USA om att ytterligare sänka sin skattenivå från en redan mycket låg nivå på 29 %. EU säger sig vara motståndare till s.k. illojal konkurrens inte minst på skatteområdet. I den mån skatteregler verkligen är illojala, dvs. bara gäller vissa företag i landet, ska de inte vara tillåtna. Det måste dock vara helt klart att det aldrig kan vara fråga om illojal konkurrens bara därför att man har en generellt låg skattenivå. Det är inte illojal konkurrens. Det är över huvud taget inte mer utan mindre central styrning som behövs. Om man reglerar för mycket äventyras samarbetet, tror jag, och risken ökar för att det spricker. Om vi ska kunna främja fred och demokrati får det absolut inte inträffa. Det bästa sättet att lyfta människor som lever i armod och fattigdom är att skapa utveckling och tillväxt. Sedan ett par hundra år tillbaka har vi lärt oss att vägen dit är frihandel och inte protektionism. Till detta kommer ett decentraliserat beslutsfattande och marknadsekonomi - inte centralism. Tyvärr har en del av kärnländerna i EU en protektionistisk tradition. Här har de gamla frihandelsländerna, dit Sverige hör, en stor uppgift i att sälja sina ideal till EU och världen.

Fru talman! Jag kommer i detta anförande att diskutera betydelsen av en fortsatt utveckling och utvidgning av EU med betydelse för välståndsutveckling, säkerhet och trygghet. Hur ska vi lämna ett bättre Europa till våra efterkommande? Det går inte att säga att generationerna före oss lyckades särskilt väl, med upprepade krig och ett delat Europa, där östra delen förtrycktes å det grövsta under 50 år. Fru talman! När andra världskriget slutade förlorade Sverige halva närmarknaden. Det var då viktigt att göra en anpassning till den rådande situationen. Det gällde att uppnå handelsavtal med den stängda delen - en politik som inte minst belysts dessa dagar. Då tänker jag naturligtvis på hanteringen av Raoul Men det gällde även att hantera annan handel, där förändringen av nödvändighet måste riktas mot mer avlägsna marknader. Det var naturligtvis de större företagen som kunde hantera detta i en av krig sargad värld med nya handelsvägar. Det var därför både rätt och nödvändigt att föra en politik som var bra för våra stora och i flera fall råvaruexporterande företag. Lagstiftning, avtalsförhandlingar, skattepolitik, ekonomisk politik och energipolitik anpassades för ge bra förutsättningar för stora företag. Fru talman! När så detta ändrades då det slutna kommunistsystemet krackelerade och det blev en öppning i vårt närområde inte minst österut var det nödvändigt att förändra vår politik för att även mindre företag skulle kunna verka internationellt. Det var nog ganska många som var förvånade när dåvarande statsminister Ingvar Carlson stod på gräsmattan i Holland och lämnade in Sveriges ansökan till Fru talman! Före vårt medlemskap fanns ett avtal, det s.k. EES-avtalet, som reglerade våra förbindelse med länderna inom EG. I den debatt och diskussion som föregick folkomröstning och medlemskap framfördes ofta att detta avtal var tillräckligt. När det nu gått sex år kan vi nog konstatera att de som hade den ståndpunkten hade fel. Med medlemskapet har Sverige fått inflytande och påverkansmöjlighet på den gemensamma politiken. Jag tänker naturligtvis på att Sverige har ledamöter i parlamentet, är representerat i kommissionen och deltar i ministerråd och andra beslutsinstanser. Det är inte minst viktigt dessa dagar då djurhållning och livsmedelssäkerhet diskuteras. Fru talman! Naturligtvis hade Sverige inte blivit ordförandeland om vi inte haft medlemskap, och vi hade därmed inte fått möjlighet att föra fram det vi anser viktigt. Jag tar upp detta därför att tillkommande medlemsländer naturligtvis har samma rätt till inflytande som vi med rätta anser att vi ska ha. Mot bakgrund av vad jag anfört tror jag att vi kan vara överens om att de som före folkomröstningen menade att EES-avtalet var tillräckligt hade fel. Det är inte ofta man i politiska sammanhang efter så kort tid kan tala om rätt eller fel, men i det här fallet tror jag att det är svårt finna någon som har annan uppfattning än vad jag har. Fru talman! Vi har en liknande situation nu. Självfallet tänker då jag på anslutningen till valutasamarbetet inom EU. Det finns även nu en diskussion om att Sverige ska stå utanför. Fru talman! Jag är övertygad om att detta är fel. Lika lite som det vore bra om vi valt att avstå från inflytande i ministerråd och andra organ vore det bra om vi står utanför inflytande på det ekonomiska området. Tydligt visar sig detta under vår ordförandeperiod. Jag är övertygad om att det kommer att vara tydligt att den nuvarande politiken är felaktig när vi ser tillbaka om några år. Att påstå något annat är lika felaktigt som att påstå att enbart EES-avtal hade varit tillfyllest. Fru talman! Den nu förestående EU-utvidgningen är en historisk möjlighet för hela Europa. Naturligtvis är utvidgningen avgörande för Europas utveckling och framtid. Det är en utökning av antalet samarbetsländer från dagens 15 till 27 - möjligen till ännu fler. Jag tänker då på Norge, Island och Schweiz. Fördelarna med ett större EU är naturligtvis att det främjar både politisk och ekonomisk stabilitet i Europa. EU ställer krav på demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och respekt för minoriteter. Nu gäller det att gå vidare och säkerställa demokrati och en positiv utveckling för de länder som hade oturen att hamna under det socialistiska Sovjetväldet, som förödde såväl människorna som miljön. Jag är övertygad om att vi inte hade fått den förödelse som hemsökte människorna i denna del av Europa - detta i vår tid - om länderna på Balkan fått möjlighet att utvecklas i demokratisk riktning. Fru talman! Nu gäller det att komma ihåg att varje kandidatland förhandlar på egna meriter. Ett land med höga ambitioner vad gäller demokrati och respekt för mänskliga rättigheter ska naturligtvis inte behöva vänta på länder där processen går trögare. Fru talman! Det är viktigt att de länder som kommer med i gemenskapen kommer med fullt ut. Jag menar att det ska ske utan undantag i några avseenden. Jag vill faktiskt ta Sverige som ett avskräckande exempel, med vårt utanförskap vad gäller valutasamarbetet. Fru talman! Det är glädjande att det i vårt land tydligen finns stor förståelse och starkt stöd för utvidgningen och för att därmed låta fler människor i Europa få del av välståndsökningen och tryggheten och att äntligen få slut på århundradens fiendskap mellan grannländer. I stället samverkar man för gemensam tillväxt med följande innebörd: modernisering av industrin, miljöanpassning, öppnande av nya marknader och modernisering av administrationen. Sammantaget ger detta en ökad tillväxt, och därmed kan farhågor för att budget och bidragsfrågor ska bli oöverstigliga avföras. Det gäller att kandidatländerna, som i många fall har bitter erfarenhet av statsstyrning och subventioner, får komma till en fri och växande marknad. Fru talman! Det finns en diskussion om att det ska uppkomma betydande flyttningsrörelser från fattiga länder till rikare länder. Likaså finns farhågor för ökad brottslighet och kriminalitet. Det är viktigt att detta finns med i övervägandena. Men ju bättre och snabbare utvecklingen går, desto mer minskar risken för detta mindre önskade. Om de fattiga länderna i f.d. Östeuropa får ökat välstånd minskar även trycket att flytta. Likaså kommer demokrati och ökad rättssäkerhet att motverka brottslighet. Det är ännu ett skäl att arbeta för en så snar utvidgning som möjligt. Avslutningsvis ska jag ta upp frågan om utvidgningens betydelse för regionerna i Sverige. Naturligtvis har detta betydelse främst när länderna i vårt närområde blir medlemmar. EU kommer under de närmaste åren att ge ett helt nytt geopolitiskt landskap i Östersjöområdet. Självfallet kommer detta att påverka Sveriges olika regioner. Detta ger nya förutsättningarna för handel, utbyte av kapital, varor och tjänster. Det gäller inte minst våra småföretag. Fru talman! Det är viktigt att ta vara på de svenska regionernas kompetens och nätverk i ansökarländerna. Gotland, varifrån jag själv har erfarenhet, har möjligen på grund av läget haft långvarigt samarbete med några av ansökarländerna och har därmed unikt goda förutsättningar att utgöra en resurs i utvidgningsprocessen.

Fru talman! Jag uppmanar därför regeringen att skapa stort utrymme för interregionala initiativ som stöder utvidgningsprocessen. Inom detta område är det nu dags att sluta prata och börja handla. Fru talman! Jag vill allra sist från Gotlands horisont - möjligen både bildligt och bokstavligt, om man står på Hoburgsgubben - ta upp frågan om den ryska enklaven Kaliningrad. Det är en besvärlig och såväl geografisk och miljömässig som stats och handelsrättslig fråga som på något sätt måste behandlas. Det kan om några år vara så att denna enklav är omsluten av EU. Jag tror att det är lämpligt att under Sveriges ordförandeskap ta upp denna fråga. Det är mer naturligt än då ordförandeskapet finns i Central eller Sydeuropa. Fru talman! Med detta vill jag önska regeringen och utrikesministern lycka till i arbetet med utvidgningen.

Fru talman! Sverige har nu varit medlem i den europeiska unionen i sex år. Hur många svenska medborgare kan utan att staka sig redogöra för hur unionen är uppbyggd, hur beslut fattas och hur ansvar ska kunna utkrävas? Svaret är: inte särskilt många. Och det är inte konstigt. Hela EU-apparaten är svår att få grepp om. Även en hyggligt upplyst medborgare har svårt att hänga med i svängarna. Under den period som Sverige har varit medlem har dessutom det grundläggande avtalet mellan medlemsländerna ändrats två gånger, nu senast i Nice. Trots långa och, får man hoppas, noggranna förberedelser liknar dessa möten mer förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter än något så allvarligt som förhandlingar som rör förhållandet mellan unionen och medlemsländerna. Det handlar om hur hög grad av suveränitet som den enskilda nationen ska ha och om vilka rättigheter som den enskilde medborgaren ska ha. Efter nattförhandlingar, krismöten, kompromisser, förhandlingsutspel och hot om haveri av hela mötet kom man slutligen överens om Nicefördraget, som bl.a. banar väg för en utvidgning av unionen. Men fördraget innehåller skrivningar som är luddiga och som kan tolkas på olika sätt, precis som Margit Gennser redovisade för en stund sedan här i kammaren. Fru talman! Så här kan vi inte hålla på i framtiden. Det gick någorlunda bra när unionen och det ekonomiska samarbetet bara omfattade de ursprungliga sex nationerna. Men för varje ytterligare medlemsland uppstår nya problemställningar, nya konfliktanledningar. Det är i och för sig inte särskilt konstigt. Länderna har helt olika utgångspunkter. De ursprungliga länderna har samarbetat i över 50 år. De har lärt sig att leva med och utveckla det ekonomiska samarbetet. Vi tillhör de länder som har kommit in senast. Och det är naturligt att vi många gånger har en annan syn på olika företeelser. Nu står i ansökarkön ett antal länder som har varit förtryckta under kommunistiska diktaturer. Deras önskan att bli med i EU är något mycket positivt och något som vi från svensk sida bejakar. Samtidigt måste vi inse att samarbetet kommer att bli ännu mer komplicerat med fler medlemmar. Min uppfattning är att det för framtiden är viktigt att ge den europeiska unionen en skriven konstitution, en författning som ska kunna läsas och förstås av en majoritet av medborgarna. Dagens situation är inte tillfredsställande med ett antal fördrag som delvis är överlappande. Det är så komplicerat att det snart inte finns någon som kan förstå och komma i håg alla regler. Det är fördrag som blandar stora övergripande frågor med detaljerade bestämmelser i rätt så marginella frågor. Ett möte i Belgien 2004 avses handla om författningsfrågorna. Då ska bl.a. kompetensfördelningen mellan EU och medlemsländerna, rättighetsstadgans status samt de nationella parlamentens roll behandlas. I Sverige är vi, som bekant, inte särskilt vana vid konstitutionella diskussioner, men nu är det mycket viktigt att vi tar detta på allra största allvar. Det är en nästan lika viktig fråga som en ändring av den svenska grundlagen och bör därför vara föremål för en ordentlig förberedelse i Sverige. Diskussionen ska föras ute i hela landet - i tidningar, TV, radio och studiecirklar - om hur vi i Sverige vill att en författning ska se ut. Det är ingenting som ska avgöras på ett möte någonstans i Europa mellan statsministrar efter en debatt bara här i riksdagen. Detta är verkligen en demokratifråga av högsta potens. Om vi är ordentligt förberedda och vet vad vi vill är det också lättare att påverka utformningen av slutdokumentet. Vad ska då en författning innehålla? Det är naturligtvis nyckelfrågan. Jag tycker att man måste utgå från den enskilde medborgarens perspektiv. Därför ska konstitutionen vara både kort och enkel, så att medborgarna i gemen ska kunna ta till sig EU:s mål, struktur och förhållningssätt gentemot deltagande länders medborgare. En författning bör rimligtvis grunda sig på Maastrichtavtalet och de ändringar som senare har gjorts. I den ska också subsidiaritetsprincipen skrivas in och definieras. Den är så grundläggande att den måste vara med. Vi är nog ganska många som ställer oss frågan hur den principen tillämpas i en hel del fall. Det krävs en ordentlig definition och även regler för hur den ska tillämpas. När det gäller t.ex. medborgarskapet bör det i författningen klarläggas att var och en som är medborgare i ett medlemsland också är medborgare i unionen med rätt att röra sig fritt i unionen och bosätta sig och arbeta var som helst inom unionen. Men hur ska vi då ha det med pensionsrättigheter och socialförsäkringar? Rimligtvis måste utvecklingen gå mot försäkringar som följer individen. Även detta bör finnas med i författningen. Det är en grundläggande princip. Sedan kan finansieringen av försäkringen vara offentlig eller enskild. Det spelar mindre roll. Subsidiaritetsprincipen ska, som jag tidigare har nämnt, vara inskriven, och i händelse av att ett enskilt medlemsland anser att ett förslag strider mot denna princip ska beslut inte kunna verkställas förrän domstolen har kunnat fatta beslut i ärendet. Alla andra institutioner, som parlamentet, ministerrådet, kommissionen, domstolen, revisorskollegiet, centralbanken osv., ska få sina övergripande verksamheter fastställda i grundlagen och de inbördes förhållandena reglerade. Grundprincipen bör vara maktdelning och kontroll mellan olika organ. Nationernas suveränitet ska skrivas in. Vi är definitivt inte mogna för några federalistiska experiment. Vi måste skynda långsamt. Den inre marknadens regler ska skrivas in, även bestämmelsen att unionen inte ska kunna besluta om skatter. EMU och utrikespolitik ska också regleras i författningen osv. Fru talman! Jag har naturligtvis inte möjlighet att på den korta tid som står till buds gå igenom allt som ska vara med i en författning. Målet ska inte vara att komplicera tillvaron utan tvärtom. Om vi kan ena oss om en ganska kort och tydlig konstitution har vi något som kan kommuniceras till alla medborgare. Författningen kan också utgöra en viktig del i samhällskunskapsundervisningen i våra skolor. Då har vi en möjlighet att få en bred och djup förståelse för vad unionen betyder för oss alla som lever i denna del av världen. Fru talman! Jag skulle därför önska att regeringen tog ett initiativ till att utarbeta ett svenskt förslag till grundlag för unionen. De erfarenheter som regeringen får under det första halvåret i år kommer då väl till pass. Det är viktigt inte bara för oss i Sverige utan för en stor del av världen att en ny konstitution för EU blir tydlig och genomarbetad. En uppmaning till regeringen är: Försitt inte detta tillfälle!

Fru talman! Jag ska i mitt anförande ta upp det arbete som pågår inom ett flertal EU-länder för att motverka svart arbete. EU-parlamentet har framfört en uppmaning till medlemsstaterna att motverka svart arbete, och sänkt moms kan vara en effektiv åtgärd i detta arbete. Parlamentet anser inte att enbart bättre kontroll och avskräckande påföljder kan minska mängden svart arbete. Inom flera EU-länder pågår försök med sänkt moms på arbetsintensiva tjänster, såsom reparationsoch hushållstjänster. EU-parlamentet är övertygat om att lägre skatt är en bra väg i kampen mot svart arbete. Sverige har valt att inte delta i de försök som pågår i flera nationer med lägre moms på arbetsintensiva tjänster. När ska regeringen och riksdagens majoritet ompröva sitt ställningstagande? Tidigare under dagen har statsministern talat om att regeringen vill öka antalet arbetstillfällen och förbättra människors villkor. Varför avstår i så fall regeringen från att följa den linje som har givit positiva resultat i andra EU-länder? Genom att sänka momsen på arbetsintensiva tjänster öppnar man för flera positiva effekter. Exempelvis ökar efterfrågan på vit arbetskraft. Detta i sin tur leder till att efterfrågan på svart arbetskraft minskar. Och detta i sin tur innebär faktiskt att statens inkomster ökar, eftersom vita arbetstillfällen ger inkomster även om momssatsen är lägre än annars. Likaså blir arbetsmarknaden tryggare för de personer som i dag livnär sig genom att utföra svarta tjänster. Likaså blir färre människor lagbrytare, eftersom de människor som i dag anlitar svarta tjänster är lagbrytare. Många svenska medborgare dignar i dag under stora arbetsbördor. För att klara av tillvaron köper många hushåll svarta hushållstjänster trots att detta är olagligt. Den politiska majoritetens förslag är att möta den ökade arbetsbelastningen genom att lagstifta om förkortad arbetstid med några minuter per dag. Är det verkligen ett förslag som kommer att minska den svarta sektorn när det gäller hushållstjänster? Varför inte ge människor möjlighet att själva välja om de ska minska sin arbetstid eller anlita lagliga hushållsnära tjänster för att minska sin arbetsbelastning? Varför inte medverka till att de människor som i dag arbetar inom den svarta sektorn får en tryggare arbetsmarknad med möjlighet till anställningsavtal och de sociala förmåner som följer med en anställning? Vi uppmanar Sveriges regering och politiska majoritet att under ordförandehalvåret diskutera med sina politiska kolleger i EU och ta intryck av deras erfarenheter av att sänka momsen på arbetsintensiva tjänster. Sänkt moms på dessa tjänster underlättar för hushåll att anlita vit arbetskraft och därmed vara laglydiga.

Fru talman! Det är just precis detta som arbetet med att sänka momsen inom EU går ut på: att minska de svarta arbetstillfällena. Kan Per Erik Granström visa några exempel där den svarta sektorn minskar genom att skattesatserna är fortsatt höga?

Fru talman! Det finns faktiskt exempel på länder där detta är möjligt. Min partikollega Catharina Hagen nämnde t.ex. att i USA är 73 % av arbetskraften sysselsatt. Där finns lägre kostnader för anställningar. Jag kan också nämna att vårt grannland Finland har infört avdragsmöjligheter för att anlita tjänster i hemmen, och detta har fallit mycket väl ut. Det finns gott om exempel som den politiska majoriteten kan följa efter.

Fru talman! Det här avsnittet heter Övriga frågor. Jag hade hellre velat ha ett avsnitt som hetat Övergripande frågor, med frågor som handlar om värden och värderingar till grund för vårt samhälle som vi inte så lätt kan sätta prislappar på och där procentsatserna för en gångs skull kan få lysa med sin frånvaro. Fru talman! När jag var liten gosse kom det på söndagsmorgnarna till området där jag bodde tidningsförsäljare och sålde morgontidningar. I en av dessa fanns något som jag med förtjusning läste: Barnens bakvända berättelse. Jag skulle vilja påstå att vi i riksdagen ägnar oss åt bakvänd debatt, dessutom alltför sällan med en glimt i ögat och det humoristiska anslag som präglade barndomens texter. Vi talar om medel, om kostnader, om regler och om metoder - men ytterst sällan om mål. De mål som diskuteras är dessutom sådana där vi kan kvantifiera och sätta prislappar. De värden som är basen för mänskligt liv är dock sådana som inte kan ha en prislapp. Nu vill jag inte att vi ska fatta politiska beslut om allt, i synnerhet inte på det området. Men om vi ska kunna fatta bra beslut om sådant som skänker liv och inte bara överlevnad måste dessa värden ständigt ligga framför oss. Vilken är vår syn på individ och därmed också samhälle? Vad vi människor menar med samhälle är ofta stat och kommun, men samhället är och måste vara mycket större än så. Vi diskuterar ytterst sällan familjens betydelse för trygghet, harmoni, ansvarskännande, kontinuitet, värdeöverförande och hur man lär sig att vårda sig om varandra. I den här kammaren är det inte ofta man hör någon som talar om det vi kan kalla det goda samhället och vad det skulle vara. Jag har nu suttit snart tio år i den här kammaren och flera gånger efterlyst en sådan debatt. Kalla det gärna en ideologisk debatt. Dessvärre har jag inte stött på den alltför ofta. Oftast har det varit så att man ganska snabbt halkat in på nya procentsatser, skattesatser och annat. Cato d.ä. tjatade varje gång han var uppe i talarstolen, Rostra, om att han för övrigt ansåg att Kartago skulle förstöras, och han fick till slut uppleva att tjatet gav resultat. Nu vill jag inte tjata för att förstöra utan snarare för att skapa något. Efter det här, som blev ett litet credo utan siffror, tekniska termer och annat som brukar prägla våra anföranden, kanske jag snarare skulle sluta med ett dixi et salvavi animam meam. Människans högsta strävan är att söka ökad klarhet om de bestående värden som låter sig anas bakom tillvarons föränderlighet. Det är en strävan som alltför ofta äventyras av hennes benägenhet att nedsjunka i nuets perspektivlöshet och i kortsiktiga önskningar. Det vi kallar kultur utgörs av alla de företeelser och beteendemönster varigenom människan bemästrar sin lägre natur och utvecklar sin sanna mänsklighet. Den består i en förmåga att genom etisk utveckling av personligheten höja sig mot en helhetssyn över livet. Människonaturens kluvenhet och komplexitet gör den historiska erfarenheten till ett oundgängligt stöd för de kulturella strävandena. Ett kultursamhälle söker ge alla medborgare möjlighet att utveckla sina intellektuella, konstnärliga och praktiska anlag. Denna strävan tjänar och får aldrig motverka syftet att gynna en högre utbildning för var och en. Den lagbundna ordningen är viktig för ett civiliserat samhälle och dess sätt att lägga band på människans destruktiva impulser och underbygga hennes vilja att tillvarata de högre utvecklingsmöjligheter som följer med hennes delaktighet i en social gemenskap. Skapandet av ett bättre samhälle beror i sista hand inte av sociala reformer utan av de enskilda individernas villighet att reformera sig själva. Det är också viktigt att betona att all frihet måste vara frihet under ansvar - ytterst ett ansvar inför en högre sanning, en högre ordning. Den civiliserade samhällsordningen kräver respekt för gällande lagar och för den enskildes integritet. Den lagbundna ordningen är det civiliserade samhällets sätt att lägga band på människans destruktiva impulser. Det civiliserade samhället styrs av en begränsad statsmakt, för dess mål är inte ett omyndigförklarande av medborgarna, utan individens frihet att växa som människa. Den västerländska demokratins väsen är inte oinskränkt majoritetsvälde, utan styrelse genom folkvalda representanter i grundlagsstadgade former. Den folkvaldes uppgift är att hävda sina väljares intressen under hänsynstagande till vad som måste vara helhetens bästa. Det demokratiska styrelseskicket har vuxit fram genom våra västerländska kulturtraditioner inom vilka västerlänningen har kunnat uppnå den politiska mognad som är en förutsättning för ett fullödigt medborgarskap. Ett bibehållande av den konstitutionella demokratin kräver att medborgarna både förstår och efterlever de etiska normer på vilka denna ytterst vilar. Den enskilda människans rätt att äga och förvalta egendom är djupt rotad i mänsklighetens historia. Det är en integrerad del av det västerländska kulturmönstret. Det är ett oumbärligt stöd för det personliga oberoendet. Endast genom ett ekonomiskt system som arbetar med fri marknad förmår man effektivt utnyttja de tillgängliga produktionsresurserna, något som låter sig förenas med fria samhällsformer. Det åligger staten att fastställa ramarna för den fria konkurrensen, men att samtidigt garantera allas ekonomiska grundtrygghet. Rättvisan som princip kan sammanfattas med den klassiska tanken att var och en bör inneha den befattning som svarar mot hans förmåga och uppbära de belöningar som svarar mot hans insatser i samhället. Något som kanske är väl värt att tänka på i dessa tider av fallskärmar av olika slag. En höjning av samhällets materiella standard är inte ett självändamål, utan får verklig mening först då den ingår som ett led i ett utvecklande av en andlig kultur. För att en civilisation ska kunna bestå måste den ha alla de resurser som krävs för att försvara sig mot yttre fiender, men framför allt måste den äga viljan att överleva. Det här är någonting som ska vara vägledande för oss i politiken. Den centrala uppgiften för dem som ägnar sig åt att vara det som kan kallas samhällstänkare är att med ledning av historiens lärdomar söka urskilja de principer för den sociala sammanlevnaden som inte är tidsbundna och godtyckliga, utan sanktionerade av tiden och av människans sanna mänsklighet. Fru talman! Detta är frågor och principer som dessvärre, jag vågar säga aldrig diskuteras mer ingående i denna kammare, men som egentligen borde vara det vi inleder alla våra politiska diskussioner och ställningstaganden med.